Herr talman! Energiministern valde att i sin första replik göra en principiell deklaration hur hon ansåg att säkerhetsfrågorna skulle behandlas i samband med den nya översynen. Jag välkomnar det klargörandet, och jag är självfallet enig med energiministern om att ifall kärnkraften inte uppfyller de säkerhetskrav som vi har anledning att ställa så skall den givetvis avvecklas. Då får vi göra de uppoffringar och möta de olika problem som detta i olika avseenden kommer att innebära. Å andra sidan erinrade också energiministern om att år 2010 icke valts av en slump. Skall man minimera miljöproblemen i energipolitiken, måste man ha relativt långa omställningstider. Det finns inga fribiljetter i energipolitiken till en god miljö. Detta tror jag är viktigt att än en gång slå fast. Sedan vill jag komma till frågan om likhetstecken mellan svenska reaktorer och reaktorn i Tjernobyl. Lars Werner sade att socialistisk kärnkraft är precis lika farlig som kapitalistisk och tvärtom. Ja, skillnaden ligger väl ändå i huruvida man har en öppen debatt eller inte i de båda samhällssystemen. Den öppna debatten i bl.a. vårt land har ju lett till en väsentligt högre säkerhetsnivå än vad som verkar vara fallet i Sovjetunionen. Tyvärr måste vi göra det konstaterandet — även om inte utvärderingen är genomförd ännu. Men vi ser resultaten. Vi vet att reaktorinneslutningar saknas i ett betydande antal sovjetiska kärnkraftverk och i kärnkraftverk i olika öststater. Detta är en grundläggande brist i säkerheten. Därför kan man inte argumentera i de termerna. Man kan bara konstatera att i det här avseendet fungerar inte det kommunistiska samhällssystemet. Inom det systemet hyser man inte tillräcklig omsorg om människorna i dessa avseenden. Det var också därför som jag i mitt inledande inlägg fäste så stor vikt vid vad vi kunde göra i en diskussion och i en dialog med Sovjetunionen för att förbättra säkerheten i de kärnkraftverk som ligger på andra sidan Östersjön. Detta är oerhört viktiga frågor. Det förstår vi efter vad som hände vid olyckan i det längre bort liggande Tjernobyl och hur den olyckan påverkade miljön och oss människor. Till slut vill jag säga några ord till Olof Johansson som talade i mycket kategoriska termer om Barsebäcksverket. Olof Johansson var ju med och gav klartecken till Barsebäck 2. När han talar i dessa termer måste man konstatera att denna insikt borde Olof Johansson ha haft redan när han i den första Fälldinregeringen gav klartecken till att starta det andra aggregatet i Barsebäck. Jag vill hävda att Barsebäck sannolikt är vårt säkraste kärnkraftverk. Mot detta skall ställas att det ligger sämre till än andra. Men i Barsebäck har men dessutom en filteranläggning som de andra kärnkraftverkens reaktorer saknar. Jag tror att den säkerhetsanalys som skall göras kommer att visa att Barsebäck fyller mycket högt ställda krav. Därför bör man inte på förhand och i kategoriska termer döma ut Barsebäcksverket. Det är min slutsats av Olof Johanssons anförande. Olof Johansson har nu talat på ett visst sätt, men han har handlat på ett annat sätt tidigare.

Herr talman! Låt mig först konstatera att de inlägg som har gjorts här i dag ger stort hopp om att vi på ett konstruktivt och moget sätt tillsammans skall kunna föra de mycket allvarliga diskussioner som nu skall följa i energirådet, i riksdagen och mellan regeringen och riksdagens partier. Jag skall inte försvåra den diskussionen genom att ge mig på problem i onödan. Men låt mig ändå peka på en inkonsekvens. Den gäller dem som redan nu, utan ytterligare prövning, hävdar att kärnkraften är oacceptabel. Samtidigt talar de, nu liksom 1976 och 1980, inte om omedelbart stopp utan om en övergångsperiod på 10-15 år. Detta överensstämmer inte med vår uppfattning. Som jag har deklarerat nu och som vårt parti deklarerade inför folkomröstningen och efter olyckan i Harrisburg 1979 skall kärnkraften avvecklas genast, om vi kommer fram till att kärnkraften är oacceptabel. Diskussionen handlar alltså inte om ett visst antal år. Jag skulle vilja uppmana er som inte riktigt har klarat ut detta att fundera en gång till över hur det hela går ihop. Utgångspunkten för vår beredskap, att idetta läge diskutera en kortare avvecklingsperiod än de 25 år som är kvar till år 2010, är inte att vi vid den förnyade prövning som nu skall göras kan komma fram till att kärnkraften är oacceptabel. I så fall skall det vara slut med detsamma. Det kan vi klara praktiskt, även om det blir svårt. Utgångspunkten för oss är att vi måste väga in människors oro med större tyngd än hittills. Detta var grundläggande för linje 2 och för arbetarrörelsen inför folkomröstningen, att man måste visa respekt för människors oro. Det är en faktor som är en realitet — vi kan inte långsiktigt ha en energikälla i vårt system som så många känner oro för och som skapar sådana konflikter. Därför satte vi parentesen, slutpunkten. Om vi kommer fram till att människors oro i dag är större eller väger tyngre, då kanske vi måste sätta parentesen tidigare, om det går att förena med de övergripande krav på miljön som vi har. Jag säger inte detta för att bekräfta något ställningstagande som vi redan har gjort utan för att tala om med vilken öppenhet vi är och måste vara beredda att föra diskussionen. Men det går för oss inte ihop att säga att kärnkraften är oacceptabel...

Herr talman! Jag skulle vilja uppmana er att en gång till fundera över denna problematik. Jag kräver inte några absoluta låsningar i dag, men jag tror att vi tillsammans måste reda ut detta. Sedan är det naturligtvis så att ingen någonsin kan påstå att kärnkraftsproduktionen eller någon annan verksamhet som människor ägnar sig åt är helt säker. Det vore både ovetenskapligt och oetiskt att påstå det; det strider mot all mänsklig erfarenhet. Ingen i vårt parti har heller uttryckt sig på det sättet i anslutning till vad som nu hänt. Inte heller har vi sagt att den omständigheten att man i t.ex. i Sovjetunionen har en annan teknik och en annan säkerhetsfilosofi innebär att vi inte skulle ompröva våra ställningstaganden. Vi har varit mycket noga med hur vi uttryckt oss; vi har sagt att man inte kan dra några omedelbara slutsatser. Vi kommer att ta det inträffade som anledning till att pröva det svenska systemet på nytt, eftersom vi har ansvaret för att göra det. Vi kommer naturligtvis också att mycket noggrant studera förloppet i detalj, trots att mani Sovjetunionen och när det gäller den aktuella reaktorn i Tjernobyl har ett helt annat system och helt annan teknik. Jag vill gärna säga till kammarens ledamöter att jag har deltagit i mycket långa genomgångar och diskussioner med dem hos våra ansvariga myndigheter som analyserat förloppet och som redan har deltagit i internationella diskussioner inom t.ex. NEA och inom IAEA. Dessa personer har tillgång till rapporteringar från andra länder, och genom att lägga pussel har de trots allt ganska goda kunskaper om systemet i Sovjet. Vi har fått klart för oss att det inte är uteslutet att vi trots allt kan dra slutsatser, och detta skall vi ta till vara. Det utredningsarbete som måste göras skall ske i flera steg. När jag sagt detta kan jag börja svara på frågor som ställts. Det finns en rad saker som kan göras utan att vi avvaktar den mer ingående prövningen av förloppet i Tjernobyl. Den prövningen kan för övrigt också ske tidigare än vad vi tidigare räknade med, eftersom vi nu fått veta att man redan inom ett par månader kan vänta sig en första genomgång inom IAEA av samma slag som vi hade efter TMI. När det gäller vår egen beredskap har vi redan börjat vidta åtgärder. Vi har t.ex. beslutat forcera programmet för automatisk varning över hela landet. Det programmet skall vara utbyggt efter sommarsemestrarna. Jag vill i det sammanhanget rätta till en del missförstånd som föreligger på denna punkt. Hade det förekommit lika höga utsläpp på lördagen eller söndagen som på måndagen hade våra instrument it.ex. Forsmark redan då slagit larm. Men vi behöver ändå förbättra vår organisation. Energirådet kommer redan på onsdag att få en mycket ingående presentation från de svenska myndigheterna och från Vattenfall om hur organisationen fungerat under det aktuella förloppet. På onsdag kommer också energirådet att kunna börja diskutera dessa frågor. Varken regeringen eller energirådet behöver förlora tid när det gäller att gå igenom den svenska organisationen på att vänta på den mera utförliga diskussion som skall följa sedan vi har fått del av det material som kommer fram om olycksförloppet i Sovjetunionen. Till de olika frågor som vi kan komma att ta upp hör: Hur skall beredskapsorganisationen förbättras på kort och lång sikt vid våra anlägg — Prot. 1985/86:137 ningar liksom gentemot utsläpp som kommer till Sverige till följd av olyckor 12 maj 1986 utomlands? Kan vi påskynda de åtgärder som regeringen redan har beslutat skall genomföras vid samtliga anläggningar i syfte att nå samma säkerhet som filtret vid Barsebäck ger, osv.? Det finns en grundläggande problematik i diskussionen om Barsebäck och även om Ringhals. Det är att våra säkerhetsmyndigheter, vilkas integritet jag och regeringen är mycket noga med att slå vakt om, säger att det inte finns skäl att ta någon av dessa anläggningar ur drift först, inte av på den kärntekniska lagen grundade säkerhetsskäl. Men det hindrar inte att vi skall föra en mycket generös och öppen debatt med våra danska vänner. Självfallet skall vi göra det. Jag vill informera kammaren om att jag redan i vintras i samband med Nordiska rådets session inbjöd den danske miljöministern och den danske energiministern att tillsammans med mig under en hel dag i detalj gå igenom Barsebäcks säkerhetssystem. Så det som nu har rapporterats i tidningarna är alltså någonting som vi kom överens om inom ramen för det mycket goda samarbete som vi har långt innan dessa händelser inträffade. Då talar jag om både olyckan i Tjernobyl och initiativen och besluten i det danska parlamentet. Självfallet kommer också Ingvar Carlsson, när han träffar sin danska kollega på onsdag, att öppet och förtroendefullt diskutera dessa frågor.

Herr talman! Olof Johansson degraderade i sin förra replik frågan om samhällssystemet i Sovjetunionen till en andrahandsfråga. Lars Werner ansåg en stund senare att det inte spelade någon roll alls. Båda kom till den gemensamma slutsatsen att kärnkraft under alla omständigheter är oacceptabel. Jag menar, herr talman, att detta är en alldeles oansvarig hållning. Tvärtemot, herrar Johansson och Werner, anser jag att kan kärnkraften kontrolleras på ett sådant sätt att den ger mindre skador för människor och miljö än kol och olja, som är de reella alternativen, då är kärnkraften bättre än kol och olja. Så förhåller det sig i Sverige. Vi kan och har alltid kunnat med vår öppna debatt kontrollera kärnkraften bättre. Så är det inte i Sovjetunionen. Där blir plötsligt frågan om samhällssystem i denna debatt en förstahandsfråga. Lars Werner hävdar att det faktiskt förhåller sig så att en olycka också kunde inträffa i det öppna USA. Det har väl ingen ifrågasatt. Att incidenter, allvarliga sådana också, kan inträffa även i svenska kärnkraftverk vet vi. Det är därför som vi inte nöjt oss med att bara säga att vi skall minska risken för olyckor utan också har sett till att, om en olycka ändå skulle inträffa, konsekvenserna för människor och miljö görs så små som möjligt. Det är därför vi har byggt reaktorinneslutningar och filteranläggningar samt har fyrdubbla system för reservaggregat och alla de övriga dubbla säkerhetssystemen, som vi tar som självklara. Det är också därför, Lars Werner, som vi har en mekanism för att ta till vara erfarenheter av incidenter och olyckor som inträffat i andra länder, såsom vi gjorde men som Sovjetunionen inte gjorde efter olyckan i Harrisburg. Herr talman! I går fanns i Dagens Nyheter en kalkyl, där det talades om 4 vad som skulle hända om vi stängde Barsebäck och Ringhals 2. Alldeles bortsett från att man i kalkylen glömde att dra den naturliga och självklara slutsatsen att vi redan inom ett år skulle stå inför akut risk för elransonering, visade kalkylen klart och entydigt på följande. Om vi stänger Barsebäck och om vi stänger Ringhals 2 tvingas vi omedelbart starta och hela året använda oljekondensverken i Karlshamn och Stenungsund med alla de konsekvenser i form av försurande utsläpp — med sina följder för människor och miljö — som en sådan åtgärd skulle innebära. Det fordras, herr talman, utomordentligt starka skäl för att vi skall utsätta vårt eget folk och våra grannar för de miljöoch omgivningspåfrestningar som en sådan politik skulle medföra.
Herr talman! Lars Werner frågade mig om jag inte tror på vad han säger. Jo, visst gör jag det. Jag tror på vad Lars Werner säger. Det enda jag har velat lägga till är att han skall vara glad att han slipper bo i ett kommunistiskt land. Då hade han inte kunnat framföra den åsikt som han nu har. Lars Werner gjorde sig skyldig till att på ett alldeles stolligt sätt beskriva uttalanden som folkpartiets ordförande har gjort. Låt mig därför slå fast att folkpartiets inriktning är klar. Vi har stött den linje som samlade flest röster i folkomröstningen, vilken innebär att reaktorerna skulle byggas klara och användas så länge detta kan ske med fullgod säkerhet, dock längst till år 2010. Därför måste också avvecklingen förberedas. Om en eller flera reaktorer visar sig inte kunna drivas med fullgod säkerhet skall den eller de avvecklas tidigare. Hur nästa generation väljer att besluta om kärnkraftens framtid vet vi inte, men på vårt ansvar faller att vi skall starta de förberedelser som gör en avveckling möjlig, och såvitt på oss ankommer kommer denna avveckling att ske. Därför skall forskning och avveckling bedrivas kring alternativa energikällor med stor intensitet och med stor omfattning. Birgitta Dahl har nu börjat svara på frågor. Jag har förståelse för om det är svårt att i de korta inlägg som står till hennes förfogande hinna med alla frågor som har ställts. Jag noterar att de säkerhetshöjande åtgärder som kan bli aktuella och höjning av beredskapen kommer att genomföras utan att man avvaktar energirådets samlade bedömning när det gäller automatiska varningssystem. Jag hoppas att det också gäller ett uppfriskande av den information beträffande utrymningsplaner och larmsystem som särskilt de kringboende är berörda av. Birgitta Dahl har ännu inte berört frågan om eventuell ersättning för kostnader som förorsakats enskilda och nationen. Jag hoppas att hon återkommer till det och framför allt till frågan hur vi kan påverka Sovjetunionen att se på säkerhetsfrågorna som frågor av gemensamt intresse.

Herr talman! Jag har beflitat mig i den här debatten om att inte föra fram partipolitisk polemik. Andra har valt, nu i replikerna, att göra det. Till Per Unckel vill jag säga: Göm er inte bakom samhällssystemet. Reaktorer finns i olika delar av världen i länder med olika samhällssystem. Samspelet människa —maskin måste fungera i samtliga fall, oavsett samhällssystem. Jag trodde att vi kunde vara överens om så enkla saker. Det har förvånat mig att Birgitta Dahl har gjort den här frågan till en svart-vit fråga — dvs. antingen skall man avveckla alla kärnkraftverk på en enda gång, över natten, eller också skall man fortsätta driva dem alla. Jag har nämligen litat på vad Ingvar Carlsson sagt i denna fråga.

Det är ju utbyggnaden som har gjort att vi har betydande problem med att avveckla. Om centerpartiet hade fått bestämma hade kärnkraften i Sverige varit borta vid det här laget. Vårt parti liksom alla andra partier här i riksdagen ansluter sig till demokratiska principer, vilket innebär att vi rättar oss efter vad majoriteten beslutar — detta sagt med adress till Lennart Pettersson. Låt mig vad gäller vilken avvägning som vi skall göra mellan olika energikällor hänvisa till det inlägg som Ivar Franzén senare kommer att hålla här. Vi har i dag en energiförbrukning som uppgår till 60 96 av den som år 1975 planerades av de dåvarande majoritetspartierna, socialdemokraterna och moderaterna. Det är inte slut på möjligheterna till hushållning och effektivisering vad gäller energiförbrukningen i vårt land. Vi kan fortsätta att minska energianvändningen utan att förlora i välfärd. Med en sådan inriktning vinner vi tvärtom i fråga om välfärd och bättre miljö, och det är den linjen som vi kommer att följa. Jag tror att det finns anledning för en del som har yttrat sig här i dag att något självkritiskt granska sina egna göranden och låtanden på detta område. Jag syftar på dem som under årens lopp samtidigt har velat ha mer av olja, mera av kol och mer av kärnkraft.

Herr talman! Olof Johansson sade i sin andra replik att centern ansluter sig bara till demokratiska principer. Det skulle vara ett försvar för att han som energiminister gav klartecken till laddning av Barsebäck 2. Jag tycker att det är ett dåligt försvar. Det var ju bara fråga om huruvida man skulle vara kvar i regeringen eller inte, och det har väl inte något med demokratiska principer att göra. Om man nu har den uppfattningen, Olof Johansson, att Danmarks nationella funktionsförmåga skulle riskera att slås ut om Barsebäck får vara kvar, är det ju mycket konstigt att man inte har drivit den linjen tidigare utan enbart gör det i det här läget. Jag skall inte fortsätta polemiken med Olof Johansson. Jag instämmer i och för sig med honom om att det är viktigt och att vi i nuläget i första hand måste diskutera sakfrågorna. Jag har alltså bara reagerat litet mot de kategoriska fördömanden som man har gjort mot Barsebäck. Vi kommer inte ifrån att Barsebäck är mycket säkert — det visar alla säkerhetsanalyser. Verket har också en extra säkerhet genom filteranläggningen. Den svartmål — Prot. 1985/86:137 ning som görs av centern och vpk är alltså inte helt korrekt. 12 maj 1986 Lars Werner sade att en omröstning i Skåne skulle innebära krav på att Barsebäck stängdes. Vi har ett rätt stort förtroende för säkerhetsarbetet där nere. Jag kan bara erinra om att det i folkomröstningen faktiskt var linje 3 som lyckades sämst nere i Skåne. Herr talman! Om man gör denna investering i Ringhals 2, ökar man ju på samma gång säkerheten genom att de nödvändiga reparationerna görs. Man kan alltid diskutera vad dessa pengar skall användas till. Men säkerheten kommer att öka om man reparerar ånggeneratorerna. Den saken är alltså fullständigt klar. Till sist: Alla dessa frågor skall nu analyseras och gås igenom vid den förnyade säkerhetsprövningen. Vi kanske skall vänta med våra olika omdömen om kärnkraftverk och liknande till dess att den genomgången är gjord av kompetenta myndigheter.

Herr talman! Det förvånade mig litet att Olof Johansson gick upp i varv i sitt sista inlägg. Det var väl inte jag som började tala i absoluta termer. Man kan ha olika uppfattningar om avvecklingstakten — om man accepterar att använda kärnkraften under en övergångsperiod. Jag utgår från att dessa olika ståndpunkter då grundar sig på helhetsbedömningar av miljöeffekterna av olika energislag. Men om man uttrycker sig så absolut som Olof Johansson gjorde i sitt första inlägg, att kärnkraften är oacceptabel, då handlar det om någonting annat. Då skall avvecklingen ske nu, och inte om 10 eller 15 år. Jag bad bara mycket stillsamt och vänligt centern att fundera litet grand över om det kanske finns anledning att antingen byta ordval eller slutsats i dessa fall. Detta gjorde jag i syfte att göra det möjligt för oss att resonera med varandra om hur vi gemensamt skall kunna genomföra kärnkraftsavvecklingen. Jag vill därefter övergå till att tala om det internationella perspektivet. Det är nämligen otvivelaktigt så, att om vi skall slå vakt om Sveriges säkerhet, blir de internationella frågorna mycket betydelsefulla. Men jag vill säga, med anledning av den debatt som förts här i dag, att det inte ligger i vårt intresse eller i säkerhetens intresse att diskutera samhällssystem i stället för att diskutera de verkliga problemen. Självfallet har vi i dag anledning att ställa särskilda frågor till Sovjetunionen, eftersom en olycka har inträffat där och vi är beroende av information och samarbete för att kunna skydda vår egen befolkning. Jag vill i det sammanhanget direkt svara Ingemar Eliasson och säga att vi i de första samtal som har förts — både vid de samtal som den svenske ambassadören i Moskva har haft och vid dem som fördes av UD med den sovjetiske ambassadören i Helsingfors — har lämnat just de synpunkter som Ingemar Eliasson ansåg att vi skulle instruera våra ambassadörer och andra företrädare att framföra. Vi har erbjudit vår hjälp, både teknisk hjälp och annan hjälp. Vi har förklarat att vi för att värna om våra folk har ett ömsesidigt intresse av att samarbeta med varandra i sådana här frågor. Vi har över huvud taget vinnlagt oss om att uppträda på ett sådant sätt som gynnar 45 det primära syftet och därvid framfört budskapen just på det sätt som Ingemar Eliasson efterlyste. Men det är inte bara Sovjetunionen som vi har anledning att ställa frågor till. Vi skulle på samma sätt kunna drabbas av kärnkraftsolyckor i Frankrike, England och Västtyskland. Det är mot den bakgrunden som regeringen har betonat att det krävs ett multilateralt samarbete på olika sätt — däribland genom IAEA, men även på andra sätt.

Regeringen menar att det är dags att också bredda IAEA:s arbetsuppgifter i takt med att vi runt om i världen på ett helt annat sätt lär oss att ta säkerhetsfrågorna i samband med kärnkraften på allvar. Vi är alla beroende av varandra i det avseendet. IAEA bär på ett gammalt arv från 1950-talet, när man för att förmå så många stater som möjligt att ansluta sig till IAEA:s kontrollsystem sade att IAEA också skulle fungera som en förmedlare av den teknik man ville ha. Det är den historiska bakgrunden, och det vet de som har sysslat med kärnkraftsfrågor. Jag delar uppfattningen att det finns anledning att fundera över om den här ordningen är särskilt tillämplig — den har inte visat sig fungera. Av det skälet framförde jag för regeringens räkning redan för ett par år sedan kravet att kärnvapenstaterna skulle göra en total separation mellan civila och militära program och underkasta de civila programmen en total kontroll. Det var ett första steg på vägen i riktning bort ifrån den gamla 50-talslinjen, som inte har visat sig fungera i praktiken. Längre än så behöver jag kanske inte gå i mitt svar för att antyda att regeringen nu avser att på alla nivåer — bilateralt, multilateralt och inom IAEA -— stärka samarbetet för att höja säkerheten vid användning av kärnkraften för fredliga ändamål. När det gäller kärnvapen fortsätter naturligtvis vårt arbete för en total nedrustning.

Herr talman! Atomvärldens spåmän kommer aldrig mer att bli tagna på orden. Det är inte det ekonomiska systemet som avgör atomkraftens farlighet. Det gäller varken dollar eller rubel, nu gäller det våra liv. Med Tjernobylkatastrofen har etablissemangets alla lugnande besked gått i graven. Experterna säger att de aldrig sett, och inte kunnat förutspå, ett sådant händelseförlopp; det stämmer inte med deras teorier. Tidigare analyser och teoretiska bedömningar är omkullkastade. De radioaktiva och oberäkneliga vindarna har inte fogat sig efter ritningarna på vetenskapsmännens bord. Nu har vi sett hur den kapitalistiska kärnkraftspropagandan havererade med Harrisburg, den socialistiska med Tjernobyl. Återstår så den blågula, kapitalistiskt blandekonomiska varianten, som står för den största kärnkraftsutbyggnaden i hela världen. Skall den stranda med en härdsmälta vid Barsebäck innan atommaffian tvingas ge upp? Eller kommer den växande rörelsen mot kärnkraft och kärnvapen att få regeringen och riksdagens majoritet att gå med på en avvecklingsstart innan det är för sent? Ett argument har fått en kuslig aktualitet genom haveriet i Ukraina. Riksdagen kommer aldrig någonsin att kunna återkalla en härdsmälta vid Barsebäck med hjälp av ett beslut. När katastrofberedskapen skall sättas på realistiska prov är det kört. Däremot kan riksdagen redan i vår fatta beslut om att snabbt inleda kärnkraftsavvecklingen och stoppa Barsebäck. Vpk står för det senare alternativet, och vi stöder folkkampanjen och antikärnkraftsrörelsen i Danmark. Konsekvenserna av en stor härdsmälta vid Barsebäck skulle bli oerhörda. Det går inte att skydda de 2,5 miljoner människor som bor i området inom fyramilsradien. Från Sovjet förde regn och vindar cesium, strontium och andra dödligt giftiga ämnen hundratals mil. Evakueringen har berört dem som bor på ett större avstånd från Tjernobyl än avståndet från Barsebäck till Lund-Malmö-Köpenhamns-området. Alltså: Vad måste väck? Jo, Barsebäck! Parollen kommer att finnas så länge Barsebäck är i drift. Folkkampanjen kommer att leva så länge det finns ett enda kärnkraftverk som pyser radioaktivitet till omgivningen. Vpk hade motiverat sitt avvecklingskrav långt innan Tjernobyl blev känt för oss här. De farligaste kärnkraftverken måste stoppas i förebyggande syfte. Detta vore också en solidaritetshandling gentemot våra grannländers invånare och gentemot framtida generationer. Sverige, som är det mest kärnkraftstäta landet i världen, måste gå i spetsen för en global avveckling. Det är logiskt att börja här och nu. Börja med Barsebäck och Ringhals! Folkomröstningen gav besked om att kärnkraften skall vara avvecklad senast år 2010. Ännu föreligger inte ens en avvecklingsplan, Birgitta Dahl! Regeringen har utlovat den till 1990. Det betyder att man medvetet har missat tio års möjligheter till avveckling, tio år av materielfel, sprickor och rostskador, tio år under vilka katastrofen kommer allt närmare. Regeringens förhalning av avvecklingen har gett kärnkraftsförespråkarna ny luft under vingarna. Vi har sett och hört dem flitigt den senaste tiden. De har flugit så högt attt.o.m. Birgitta Dahl har tvingats rycka dem i vingpennorna. Var går smärtgränsen för regeringen? Hur många Tjernobyl behövs det? Behövs det kanske ett alldeles särskilt litet strontiummoln över kanslihuset innan regeringen går till handling? Vi minns sveket från folkomröstningen med två linjer för kärnkraftsutbyggnad, två ja-linjer. Detta kommer aldrig att glömmas. Nya försök att splittra kärnkraftsmotståndet kommer heller aldrig att accepteras av en stark och kunnig rörelse. En snabb återblick på ja-sidans kampanjstrategi och politiska taktik från hösten 1979 avslöjar hur demokratin kan urholkas och hotas av makteliten i Sverige. Papper som skrevs av SAF - Svenska arbetsgivareföreningen — och Industriförbundet inför deras planerade överläggningar med LO-ledningen om folkomröstningen visar klart på sabotageteorin mot nej-sidan, alltså mot oss kärnkraftsmotståndare och våra argument. Yrkesarbetande kvinnor skulle hotas med att de kunde förlora jobben eller gå miste om tvättmaskiner och andra hushållsredskap. Pensionärerna skulle skrämmas med att deras ekonomiska och sociala trygghet var hotad om kärnkraften inte fick byggas ut. Manipulationerna avslöjade också ett naket kvinnoförakt. SAF-strategerna bestämde sig för att fram till årsskiftet 1979-1980 enbart använda tekniska och rationella argument. Vidare talade man om emotionella skäl och förklaringar — eller ”vulgärargument”, för att direkt citera ett uttryck från de papper som kärnkraftsmotståndarna kommit över. Om den mätmetoden tillämpas, blir det till sist så, att maktelitens män och betongpolitikerna ensamma står kvar vid sina kärnkraftsmonument. Jag vill nämna några av de erfarenheter som gör att man efter kärnkraftshaveriet i Ukraina måste påskynda en avveckling av kärnkraften. Hela norra halvklotet har smittats av radioaktivitet som har sitt ursprung i Tjernobyl. Alla de teorier som experterna tidigare har redovisat om hur radioaktiviteten sprids måste omprövas. Efter sådana här utsläpp finns cesium och strontium kvar mycket längre i atmosfären, jämfört med atombombsprov, än man någonsin har registrerat. Tjernobylkatastrofen har på ett skrämmande tydligt sätt visat att hanteringen av kärnkraften aldrig kan vara en enskild stats ensak. Den första dagen som Sverige rapporterade om högre radioaktivitet kring Forsmark — det var minsann dramatiska timmar, om man följde nyhetssändningarna den dagen — avslöjades allvarliga brister i beredskapen. Birgitta Dahl har medgett en del av dem. Detta visar att man inte tar kärnkraftens risker på allvar, trots alla de tillbud som under årens lopp har inträffat i Sverige. Sveriges kärnkraftssatsning kan inte anses vara mindre farlig än den sovjetiska eller den amerikanska. Alla led i hanteringen i samband med kärnkraften har en dimension som inte kan liknas vid något annat än kärnvapenarsenalen i världen. Uranbrytningen kan t.ex. inte jämföras med kolhanteringen hur hårda arbetsmiljöer det än är fråga om. Detta har de indianer fått erfara som har levt i uranbrytningens skugga. En härdsmälta kan inte jämföras med konsekvenserna av övrig energianvändning. Avfallsproblemen är unika på grund av det ohyggliga materialet, som måste kunna förvaras på ett betryggande sätt i hundratusentals år. I valet av energipolitik handlar det alltså inte enbart om en lämplighetsavvägning. Vi är helt enkelt inte beredda att leva med ett livsfarligt vapen som i teknikernas händer riktas mot oss. Jag tror inte att kärnkraftsteknikerna är ondsinta medlöpare till atommaffian, som medvetet nonchalerar alla risker. Vi får dock allt fler bevis på hur handfallen man är när människor väl utsätts för risker som man varit omedveten om. Däri ligger det största hotet med kärnkraften. Det är just på grund av denna omedvetenhet som atomkraften kallades fredlig — Birgitta Dahl upprepar begreppet. Av samma anledning ansågs atomkraften vara den renaste energikällan, vilket moderaterna upprepar här i dag. Nu är detta betraktelsesätt föråldrat och avslöjat, trots att en del tycks vilja fortsätta att använda sig av det. De folkvalda i riksdagen borde därför kunna enas om att påbörja en avveckling nu, innan en blågul katastrof sker. Herr talman! Jag ställde en fråga till Birgitta Dahl direkt efter det att Tjernobylolyckan blev känd här i Sverige. Frågan gällde om regeringen var beredd att ompröva sin syn på säkerheten vid de olika kärnkraftverken i Sverige. Birgitta Dahl har sagt en hel del här i dag, men hon har inte kommenterat enskilda kärnkraftverk. Jag är inte helt övertygad om att Birgitta Dahls uppfattning om kärnkraften här i dag kommer att uppfattas som särskilt eftertänksam eller ödmjuk. Kärnkraftshökarna tycks se folket som en stor, okunnig massa, och de som i dag vill stå för linje 3, Birgitta Dahl, kan bara markera det tillräckligt kraftfullt genom handling, genom att visa att de håller på folkviljan och demokratin. Det räcker inte att bara prata om den och om oss kärnkraftsmotståndare. Vad har skett efter folkomröstningen? Jo, det har skett en utbyggnad av kärnkraften. Det finns inte ens en avvecklingsplan, trots alla löften och trots allt prat från Birgitta Dahl och andra regeringsföreträdare. De gamla linje 2-anhängarna och myndigheterna bara lugnar och ler. De är mer förskräckta över människors sunda oro än över den bistra kärnkraftsverkligheten. De lyssnar visserligen på antikärnkraftsopinionen, men de åtgärdar inte. De handplockar f.d. miljöaktivister till departementet, men dessa tvingas ge avkall på det som de har kämpat för i många år tillsammans med oss andra. Kort sagt, med Hans Lohmans ord: Riksdagen tycks hålla på med en rullande avveckling av demokratin. Att pröva och utreda kan man inte hålla på med hur länge som helst och samtidigt påstå att man följer folkviljan.

Våra känslor kan och måste omvandlas till något konstruktivt som sätter punkt för kärnkraften. Detta arbete har redan påbörjats. Barrikaderna förstärks för att stoppa atommaffian för gott. Namninsamlingen för omedelbar avveckling har redan startat. I dag demonstrerar människor i Göteborg för att påskynda avvecklingsbeslutet. Senare i veckan kommer Helsingfors och en rad andra orter att manifestera hur stark miljöopinionen är, och man kräver att riksdagen skall göra litet mer än att prata, Birgitta Dahl.

Herr talman! Den här våren är det två händelser som på ett avgörande sätt har förändrat förutsättningarna för svenskt politiskt liv: mordet på Olof Palme och kärnkraftsolyckan i Tjernobyl i Sovjetunionen. Att Sveriges statsminister kallblodigt skulle kunna skjutas ned på öppen gata i Helsingfors var en absolut osannolik händelse, ända tills den inträffade. Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, som av allt att döma inträffade den 25 april, var minst lika osannolik ända tills den inträffade eller, rättare sagt, tills vi på egen hand lyckades ta reda på att den hade inträffat någonstans i Sovjetunionen. Nu har den skakat om hela den del av världen där invånarna nås av en relevant nyhetsförmedling. Det är inte bara vanligt folk som har blivit oroliga när den officiellt säkra och rena kärnkraften visat sig vara varken det ena eller det andra. Också experterna tvingas nu ompröva de sanningar som hittills legat till grund för bl.a. det svenska kärnkraftsprogrammet. Kraftindustrin och kärnkraftsetablissemanget, understödda av sina politiska grenar, var den 25 april, när reaktorhaveriet i Tjernobyl inträffade, mitt uppe i en storstilad kampanj för att få avvecklingsbeslutet till år 2010 omprövat. Olyckan i Tjernobyl har nu på ett mycket påtagligt sätt raserat teserna om kärnkraftens ofarlighet och driftssäkerhet i den kampanjen. Det kan inte vara för mycket begärt att även slutsatserna för det svenska kärnkraftsprogrammet skulle få påverkas av den nya verkligheten. Professor Hannes Alfvén brukar kalla den civila kärnkraften för de militära kärnvapnens siamesiska tvilling. Ingen enda, inte ens de svenska korna, kan i dag glädja sig åt effekterna av Sovjetunionens ensidigt proklamerade stopp för underjordiska militära kärnvapensprängningar. Lika angeläget som det är att få till stånd ett fortsatt sovjetiskt militärt kärnvapenprovstopp är att man verkligen stoppar världens största civila kärnkraftsreaktor i Ignalina i Litauen. Den ligger ca 50 mil från Gotland och är av samma grafitmodererade typ som den havererade reaktorn i Tjernobyl. Herr talman! Visst har vi rätt att känna oss upprörda, när sovjetiska försäkringar om att alla reaktorer av motsvarande typ har stoppats nu vederläggs som lögner av satellitbilder bearbetade i Kiruna. Men vi måste också förstå det danska folket och majoriteten av det danska folketinget, som kräver förhandlingar med Sverige om en stängning av Barsebäcksverken. Barsebäcksverken är mera påtagliga och kan därmed te sig mera hotfulla för invånarna i Köpenhamn och Malmö än Pershing II och SS 20-robotar utplacerade på ömse sidor av gränsen mellan Östoch Västeuropa. Avfyrandet av militära kärnvapen tror vi oss ju genom ett aktivt fredsarbete kunna påverka och stoppa. Motsvarande möjlighet att påverka och stoppa förödande kärnkraftsolyckor existerar enbart om verken helt stängs av. Redan reaktorsäkerhetsutredningen gav oss ju beskedet att kärnkraften var säker, bara vi gjorde om människorna som skall sköta om den. Den mänskliga faktorn har varit sig ganska lik. Den som har en annan uppfattning får man litet tillspetsat rekommendera ett förnyat studium av grundskolans historieböcker. Slutsatsen av ett sådant resonemang blir att både statsministern och energioch miljöministern borde hysa lika stor respekt för de danska kraven på stängning av Barsebäck som man hyser inför danska och svenska krav på avveckling av kärnvapnen i Europa. Dessutom borde man lyssna på sina egna sidoorganisationer: SSU, Kvinnoförbundet, Broderskapsrörelsen och Unga örnar, som under valrörelsen 1985 i ett miljömanifest krävde en stängning av Barsebäck. Socialdemokratiska tidningar — exempelvis Arbetet och Östra Småland — kräver nu att olika typer av åtgärder vidtas ”för att få bort kärnkraften snabbare än vad den nuvarande, opreciserade tågordningen förutsätter” — jag citerar Östra Småland. Nu har regeringen gett energirådet i uppgift att granska och ta fram fakta om Tjernobylolyckan, för att man därefter skall ta ställning till en eventuell avveckling av i första hand Barsebäcksverken. Detta att begrava politiskt besvärliga frågor i en utredning, tills känslorna lugnat ned sig, korna kunnat släppas ut och den värsta radioaktiviteten klingat av i gröngräset, är en typiskt svensk åtgärd. Man behöver inte vara särskilt klärvoajant för att ana att energirådet kommer att konstatera att svenska kärnkraftsreaktorer är mycket säkrare än sovjetiska och därmed borde få drivas vidare. Redan har representanter för den mest metafysiskt förankrade kärleken till kärnkraften fört fram att det bara är den sovjetiska kärnkraften som är osäker och primitiv, medan den svenska är helt säker. Varför, menar man, skall vi stänga av vår säkra svenska kärnkraft, när vi ändå omges av andra länders kärnkraftsreaktorer, som nu uppenbarligen kan sända radioaktiv smitta från Tjernobyl till Ramvik? Detta är en helt ohållbar logik som lika väl skulle kunna motivera att Sverige skaffade sig kärnvapen, när nu alla andra har det. Vi skulle ju ändå bara använda dessa defensivt efter betryggande demokratiska beslut! Herr talman! Den enda logiska konsekvensen av den nya smärtsamma erfarenhet vi fått av Tjernobylolyckan är att regeringen tar ett konkret ansvar för den politiska situation som nu har uppstått. Låt gärna energirådet utreda Tjernobylolyckan, men regeringen måste för det första omedelbart på egen hand starta arbetet med att ta fram en konkret avvecklingsplan och inte vänta med detta till 1995. Det arbetet måste, för det andra, prioritera framtagandet av en plan för stängning av Barsebäcksverken, så att förhandlingar kan inledas med den danska regeringen. För det tredje borde beslutet att investera 1,2 miljarder i nya ånggeneratorer i Ringhals 2 rivas upp och pengarna i stället satsas på alternativen till kärnkraften. Herr talman! Två dagar före Tjernobylolyckan försökte jag att här i kammaren fästa uppmärksamheten vid att regeringen, genom sin eltaxepolitik och genom att dra in statsbidragen till kommunernas energisparrådgivare och till andra energisparåtgärder, i själva verket bidragit med ett helt nödvändigt element till kraftbolagens och linje 1:s kampanj för en omprövning av kärnkraftsavvecklingen. Jag hävdar fortfarande att denna energipolitik målmedvetet leder landet in i ett alltmer gigantiskt elberoende, där målsättningen verkar vara att ställa riksdagen och svenska folket inför ett fullbordat faktum. Den hart.ex. redan lett till en explosionsartad ökning av elförbrukningen. Får denna politik fortgå är risken stor att elenergibehovet trissas upp till den grad att kärnkraften — trots alltmer förslitna och farliga anläggningar — inte kan undvaras. Är det något energirådet borde användas till så är det att utreda eltaxepolitikens effekter på möjligheterna att avveckla kärnkraften utan att bygga nya koloch oljekondenskraftverk. Här vilar en nästan sovjetisk tystnad över vad som i själva verket håller på att ske, och regeringen själv tycks ha ett stort behov av ny och relevant kunskap om dessa samband. Olyckan i Tjernobyl har förändrat förutsättningarna för den civila kärnkraftens roll i demokratiska länders energisystem. Det som inte kunde inträffa har redan inträffat två gånger —i Harrisburg och i Tjernobyl. Nu får vi dessutom veta att det förekommit ca 150 mer eller mindre allvarliga incidenter i civila kärnkraftverk genom åren. Regeringen skall inte utsluta att det redan nu finns en majoritet här i kammaren för att omedelbart starta arbetet med en avvecklingsplan, där en snabbavveckling av Barsebäck prioriteras, och för att ändra beslutet att investera 1,2 miljarder i Ringhals 2. Herr talman! Låt mig avslutningsvis få understryka att jag verkligen hoppas att det i vårt land inte finns eller kommer att finnas ett uns av den finlandisering som vårt grannland tydligen fått finna sig i i samband med Tjernobylkatastrofen. Jag måste få säga att jag tyckte att såväl statsministern som energiministern var väl undfallande gentemot Sovjetunionen i sina förstamajtal. Faktum är att det var Lars Werner och inte regeringen som stämplade Sovjet för cynism. Jag är klar över att det inte är kraftfulla ord som alltid förändrar verkligheten, men vi har en viss historisk vana vid att sådana nyttjas av socialdemokratiska regeringars talesmän. Herr talman! Sojvetunionens flirt med västvärlden, för att framstå som mer genomskinligt och mänskligt, har då sannerligen drabbats av ett kolossalt bakslag.

Herr talman! Jag skall göra något så ovanligt i politiska sammanhang som att ge energiminister Birgitta Dahl ett erkännande för hennes handlande i samband med Tjernobylolyckan under de senaste två veckorna. Hon har, många gånger i trängda lägen, där trötthet och yttre tryck kunnat förleda henne till oöverlagda uttalanden, visat balans. Även SKI, SSI och våra kärnkraftverk har visat sig leva upp till det förtroende som vi har anledning att hysa för alla våra myndigheter. Vi kan lita på våra statliga myndigheter — de har alla gjort ett gott arbete. Den allmänna uppfattningen ute i landet är att vi i Sverige sköter kärnkraften bättre än i andra länder. Här har vi en god grund att bygga vidare på, för att öka förståelsen för och insikten om den svenska kärnkraftens tillförlitlighet och dess personals goda kompetens och känsla för ansvar. Det var vi i Sverige som först upptäckte utsläppet från Ukraina — det är värt att lägga på minnet. Herr talman! Kärnkraftsolyckan i Ukraina är en katastrof som kommer att få konsekvenser på många områden, inte bara på det tekniska utan även på det utrikespolitiska planet. Med vindarna har över nationsgränser och Berlinmurar spritts radioaktivitet över stora delar av norra halvklotet. Oron, jat.o.m. skräcken inför den smygande faran är förståelig. Vi måste känna ödmjukhet inför det som hänt och ta till oss alla de erfarenheter som vi kan vinna av olyckan. En av förutsättningarna för detta är bl.a. en ökad vilja hos den sovjetiska ledningen att underordna sig internationella säkerhetskrav. Olyckan har visat världen att kärnkraften måste hanteras med förstånd och respekt. Den svenska kärnkraften är mycket säker. Men bristen på säkerhet hos kärnkraftverken i närliggande länder har vi bryskt blivit medvetna om, och det är därför vi skall koncentrera oss här i Sverige på att försöka uppnå förbättringar på det internationella planet. Herr talman! Kärnkraften har kommit för att stanna på vår jord oberoende av om vi i Sverige avvecklar eller inte. Allt annat är ett önsketänkande, som inte vilar på någon realistisk grund. Det finns anledning att konstatera detta, eftersom det måste vara utgångspunkten för vårt eget handlande gentemot oss själva och andra. Runt omkring oss i Europa, runt omkring Östersjön kommer, när stormen bedarrat, allt fler kärnkraftverk att uppföras för att producera elektricitet för uppvärmning av bostäder och för att förse den europeiska industrin med energi. En färd genom Europa ger ett talande och samtidigt skrämmande vittnesbörd om den miljöförstöring som under de senaste årtiondena har sargat Europas länder och då särskilt östländerna, något som gör att vi lättare kan förstå satsningen på kärnkraften i det området. Det är kolet som varit boven. Runt omkring oss kommer allt fler koloch oljebaserade kraftverk att ersättas med kärnkraftverk. Detta sker i ett Europa där luft, mark, vatten och inte minst skog och annan växtlighet tagit skada. Svavel, kväveoxider, tungmetaller, radioaktivt stoft från kolet och inte minst avfallet har satt sina spår. Förändringarna kommer lika smygande på oss när det gäller detta som när det gäller kärnkraften. Det är därför naturligt att man i Europa vill gå över till andra energislag som inte lämnar lika störande bidrag i form av förstörd natur, cancer, svåra allergier och förgiftningar av skilda slag som ligger i förlängningen av användningen av fossila bränslen. Kärnkraften svarar för en allt större del av världens elproduktion. I dag är den 15 90. Skulle den nuvarande kärnkraften ersättas av annat, som några vill— av kolt.ex. — skulle man behöva omkring 250 miljoner ton kol per år att bränna upp. Det är något mindre än den kvantitet som i dag finns tillgänglig på världsmarknaden. Det går lätt att räkna ut vilken miljöförstöring detta skulle leda till. Men den debatten är uppenbarligen inte lika spännande och spektakulär att föra. Det finns någonting av mystik, science fiction och häxprocess över kärnkraften som den inte förtjänar. Det här är en teknik som vi efter hand kommer att behärska. Hittills har debatten här i dag i mycket hög grad varit inriktad på Sverige. Jag tror att vi måste vidga och nyansera vår debatt. Det går inte att bara kräva en ensidig avveckling av kärnkraften i Sverige. Det gör inte vår jord så mycket bättre. Det löser inte våra problem, även om den oro vi känner i en stund som denna kan förleda oss till att tro det. Vi måste diskutera alternativen och konsekvenserna av en avveckling. De alternativ som finns i dag lockar inte. Regeringen har inte någon avvecklingsplan och kan inte presentera någon avvecklingsplan. Alternativen är bara kol och olja vid sidan av en hård ransonering av elektriciteten, som leder till högre priser och lägre rumstemperaturer. Konsekvenserna — om vi sätter oss in i dem, och det är vår skyldighet — manar till eftertanke och besinning. Någon ny teknik som kan ersätta kärnkraften och de fossila bränslena finns inte i dag — tyvärr. De som hävdar motsatsen gör sina medmänniskor en otjänst. Kärnkraftsdebatten har gett belägg för att en del personer i framträdande politiska positioner försöker utnyttja olyckan för partitaktiska syften. Men jag tror — inte minst efter den intensiva undervisning vi svenskar fick i samband med folkomröstningen på energiområdet — att vi kan och vet för mycket om kärnkraft och energi för att falla för alla de osakliga argument som förs fram från allehanda uppdykande experter. Herr talman! I en nyligen publicerad FN-rapport kan man läsa att världens storstäder växer sig allt större. I dag bor två av fem av världens människor i städer. Omkring sekelskiftet kommer cirka varannan person att bo i stad. Omflyttningen under de närmaste 15 åren kommer att vara ofantlig. De som lämnar ett liv på landet, där värme och matlagning och även arbete sker på ett annat och mindre energikrävande sätt, kommer när de flyttat till staden att efterfråga el och annan energi i en mängd som världen inte hittills skådat. Det behövs energi för att bygga bostäder åt alla dessa hundratals miljoner människor. Det måste byggas vägar och hamnar för att lösa alla de distributionsproblem som befolkningskoncentrationer för med sig. Staden måste kunna erbjuda elektricitet för matlagning, lyse och värme. Behovet av elektriska maskiner kommer att öka. Människorna behöver ett arbete att gå till. Arbetsplatsen — om den är en industri eller något annat — kräver el för att fungera. Energibehovet kommer enligt beräkningar att fördubblas till sekelskiftet. Varifrån skall all denna energi tas? Skall vi ta den från kol eller från olja? Känns det här rätt? Vi i de mer högindustrialiserade länderna, som lärt oss att behärska mer avancerad teknik, skall använda den och inte minst efter hand lära ut den till andra. De som i dag ropar på en ensidig svensk avveckling av kärnkraften uppnår inte några av de syften de arbetar för, nämligen en mer miljövänlig värld att leva i för dem själva och för kommande generationer. Deras verksamhetslust måste ges en annan inriktning. Kärnkraftsmotståndarna måste få en mer positiv syn på framtiden. I dag är de pessimister. De måste börja tro på framtidens möjligheter. De måste tro på forskning och teknik. De underskattar människornas kreativa förmåga. Vi får inte glömma bort att kärnkraften bara har 30 år på nacken och att många stora framsteg på området har gjorts under de senaste 10 åren. Detta måste vägas in i en förnuftig kärnkraftspolitik och inte minst i en förnuftig energipolitik. Herr talman! Enligt min mening skall vi — och här har regeringen redan tagit lovvärda initiativ — försöka förmå de andra länderna att delta i ett samarbete på kärnkraftsområdet — ett samarbete som alltså blir internationellt. Erfarenhet och öppenhet skall leda oss fram till en allt högre grad av säkerhet. Det är skrämmande hur liten respekt för den enskilda människan som Sovjetledningen visat. Man har helt enkelt kalkylerat med större risker bara för att med kärnkraftstekniken i bl.a. Tjernobyl förena civil och militär kärnteknik. Den teknik som utvecklats i västländerna är en teknik som inte går att utnyttja militärt. Västländerna har satsat på en teknik med mycket högre säkerhetskrav. Häri ligger skillnaderna, och de är värda att notera. En skillnad som har framkommit många gånger under dagens debatt är den stora öppenhet som präglar det västeuropeiska samarbetet. Det är detta som vi nu i första hand skall övertyga öststaterna om. Vi skall inte säga nej till fortsatt forskning i Sverige på det kärntekniska området. Tvärtom! Vi har på många områden kommit mycket långt. Vi kan bidra till att kärnkraftstekniken ytterligare kan utvecklas och göras ännu säkrare. Detta kan ske genom att vi exporterar vårt kunnande inte minst på säkerhetsområdet. Vårt sätt att lösa avfallsfrågan har vunnit internationellt erkännande. ASEA-ATOM:s Securereaktorer är en andra generationens kärnkraftsteknik, som bör tillåtas få utvecklas vidare. Herr talman! Här har skickliga svenska konstruktörer i samma anda som Gustaf Dalén, John Ericsson, L M Ericsson och Uno Lamm tagit naturlagarna till sin hjälp på ett helt annat sätt än vad man hittills gjort inom dagens kärnkraftsteknik. Den nya enklare och säkrare tekniken som ASEA-ATOM och svenska kärnkraftstekniker utvecklat kan vara lösningen på världens ofantliga energiproblem under den tid framemot mitten på nästa sekel, då förhoppningsvis nya och ännu miljövänligare energislag har sett dagens ljus. Vi i Sverige skall gå i bräschen för den säkra kärnkraften. Vi skall ligga så långt framme med vår forskning och teknik och säkerhet att andra länder känner det vara angeläget att ha oss med i all den internationella forskning som sker på det kärntekniska området. Erfarenheten har visat att det alltid är bättre att vara med än att stå utanför. Jag tror att man t.o.m. i Ryssland har börjat tänka i dessa banor. Många i vårt land är övertygade om att kärnkraften inte kommer att avvecklas förrän andra mer miljövänliga alternativ står till vårt förfogande. Att därför sätta en gräns för avvecklingen är oklokt. Torven, kolet, oljan och biobränsle i olika former är inte lösningen på våra svenska energiproblem, och inte heller vindkraften. Vi bör därför besinna oss när det gäller avvecklingen av kärnkraften. I stället skall vi inrikta våra ansträngningar på att övertyga de kärnkraftsländer som står utanför det internationella samarbetet på kärnkraftsområdet om att de — på det sätt som regeringen tänker sig — skall komma med och underordna sig kontroll och internationella säkerhetskriterier. Här bör det vara lämpligt att från svensk sida försöka verka för att IAEA ges ökad makt och ökade befogenheter. Kärnkraften är inte en nationell angelägenhet. Det har olyckan i Tjernobyl visat. Grogrunden är god i dag. Jag är övertygad om att varken Sovjetunionen eller dess satellitländer framöver kommer att hantera kärnkraften på samma sätt som hittills. De har upptäckt att alltför stora värden står på spel och att alltför många människor kommit till skada. I allt vidare cirklar kommer det inträffade att sprida sig även i ett land som Sovjet. Världen kommer inte att bli densamma efter olyckan i Tjernobyl. Herr talman! Jag är övertygad om att insikten om och tilltron till internationellt samarbete på den fredliga kärnkraftens område kommer att visa vägen mot en bättre värld.

Herr talman! Ja, Per-Richard Molén, världen kommer inte att vara sig lik efter Tjernobyl. Jag tror att också Per-Richard Molén kommer att vilja försöka skaffa sig annan information än den han nu har så att han kan öppna sitt sinne för alla de fantastiska möjligheter som redan i dag finns när man ser energisystemet som en helhet, börjar effektivisera energianvändningen och nyttjar de förnybara energikällorna. Han har uppenbarligen stängt till sina öron för all den informationen, men kanske är det möjligt att han så småningom vill börja ta till sig den. Jag har anmält mig till denna del av dagens debatt, därför att jag är ledamot av statens strålskyddsinstituts styrelse. Jag kommer senare i dag att i en interpellationsdebatt tillsammans med Birgitta Dahl ta upp just alla de alternativ som står oss till buds när det gäller kärnkraften. Men jag vill först säga någonting om kärnkraftens faror. Om en så stor olycka som den i Tjernobyl inträffade i Barsebäck och vädret var ogynnsamt, skulle Köpenhamn förstöras. Jag tror inte att de som arbetat för kärnkraften på allvar räknat med att en så stor olycka över huvud taget skulle kunna inträffa. Men det har den gjort nu. Därför borde det här i kammaren kunna bli enighet om att omedelbart påbörja avvecklingen genom att stänga de mest hotfulla reaktorerna. Om Sverige fattade ett sådant beslut skulle det få ett oerhört genomslag i världen — det är jag övertygad om. Vi skulle då med full kraft kunna vädja till andra länder att göra detsamma. Och vi skulle kunna visa att det går att klara en god energiförsörjning utan kärnkraft och andra miljöstörande energikällor. 11960 års riksdagsbeslut om atomskyddslagen sades det att organisationen för att skydda oss mot kärnkraftens eventuella olyckor inte skulle ”dimensioneras med sikte på sådana svåra och avlägsna verkningar av en olycka som visserligen teoretiskt låter sig tänkas men som i praktiken är i det närmaste uteslutna”. Vi har fått höra resonemang av typen att det är lika liten risk för en stor kärnkraftsolycka som för en person att träffas av en meteor. Statens strålskyddsinstitut utredde beredskapsplaneringen mot kärnkraftsolyckor 1979 och lämnade rapporten Effektivare beredskap i sex stencilerade volymer. Jag kommer i fortsättningen av mitt anförande att citera ur volym nr 1 och gör då bara en sidhänvisning. Vår nu gällande kärnkraftssäkerhetslag bygger bl.a. på denna rapport. Där sägs att 1960-talets bedömning när det gäller sannolikheten för en stor olycka står sig. Den är mycket liten, även om alla omdömen i viss mån måste bli osäkra. Fortfarande bygger vår lagstiftning alltså på att stora olyckor egentligen inte kan hända. Däremot insåg strålskyddsinstitutet i rapporten att konsekvenserna av en stor olycka skulle bli mycket allvarligare än man trott 1960. Det sägs att mycket stora landområden kan förorenas med radioaktiv beläggning och bli ohälsosamma att bo i och bruka för flera decennier. Foster kan skadas om modern utsatts för mer än 0,1 Gy eller 10 rad under en kort tid. Inom parentes vill jag säga att alla de olika måttenheter man använder sig av —- rem, rad, röntgen, becquerel, sievert, gray, osv. inte gör det lätt att avgöra när en stråldos är för hög. Statens strålskyddsinstitut redogör för att läkare ofta rekommenderar abort om kvinnan utsatts för mer än 0,1 Gy — det står på s. 53. Därutöver finns risken för sköldkörtelskador, elakartad lunginflammation, risken för ärftliga skador och den ökade cancerrisken i kärnkraftverkets närhet. Strålskyddsinstitutet rekommenderar länsstyrelserna vid varje kärnkraftverk att besluta om en plan att kunna evakuera befolkningen från ett område med en radie kring kärnkraftverket på mellan 4 och 8 mil. Evakueringen bör ske inom 24 timmar om man vill undvika akuta skador — den uppgiften återfinns på s. 3. Skulle en större tätort ligga vid den gräns man finner rimlig bör den omfattas av beredskapen snarare än uteslutas, säger strålskyddsinstitutet på s. 5.

Det är självfallet inte möjligt att evakuera stora städer. Det går inte att skydda oss vid en stor kärnkraftsolycka. När jag 1978 tog initiativet till en utredning inom strålskyddsinstitutet om konsekvenserna av en mycket stor olycka var det inte för att öka beredskapen utan för att jag trodde att om människor fick veta vad en stor olycka skulle innebära skulle de besluta sig för att avskaffa kärnkraften. Strålskyddsinstitutet förutsade också det vi nu fått uppleva, nämligen att det radioaktiva molnet färdas mycket lång väg. På s. 3 sägs det: ”En liten cancerrisk till ett mycket stort antal människor på avstånd av hundratals eller tusentals kilometer innebär emellertid en på grundval av försiktiga antaganden beräkningsbar kollektiv skada. Sannolikheten för att ett stort utsläpp av radioaktiva ämnen, om det äger rum, någonstans skall förorsaka en besvärande radioaktiv markbeläggning, antingen i tätbebyggda områden eller i värdefulla jordbruksområden, kan för reaktorlägena vid västkusten vara betydande. Det är därför de kollektiva skadorna och de sociala och ekonomiska konsekvenserna för samhället som i första hand måste beaktas vid konsekvensbedömningen. Tyvärr kan dessa skador i de flesta fall endast obetydligt minskas genom beredskapsåtgärder, — — Det är enligt institutets uppfattning viktigare att skapa säkerhet genom preventiva åtgärder och utsläppsbegränsande system än genom vittgående beredskapsinsatser.” Det finns en stor osäkerhet om de långsiktiga effekterna av låga stråldoser. Det är svårt att tolka mätvärdena. Är det säkert att vi registrerar alla skadliga ämnen som det radioaktiva molnet för med sig? Hur förklarar man t.ex. att man registrerat olika radioaktiva ämnen på olika ställen i Sverige? Det är inte mer information som hjälper oss. Hur vi än förbereder oss för tidig varning, registrering och mätning så kan vi ändå inte göra mycket för att skydda oss. Strålskyddsinstitutet säger också på s. 4: ”Det har framförts att man kan ifrågasätta om drastiska beredskapsåtgärder är lösningen om man allvarligt tvivlar på reaktorsäkerheten.” Institutets tjänstemän tvivlar inte på säkerheten. De har ju själva utarbetat stränga normer för strålskyddet och det är deras skyldighet att se till att dessa upprätthålles. Då blir det ju svårt att själv tvivla på säkerheten. Men som professor Hannes Alfvén har påpekat: om ett problem är för svårt för att lösa, då räcker det inte hur mycket man än anstränger sig. Det oförutsedda inträffar alltid förr eller senare i komplicerade system. Kärnkraften är maximalt omöjlig. Man måste till varje pris stänga inne ett livsfarligt material som man tillverkat och detta material är starkt aggressivt mot sitt hölje. Neutronbombardemanget gör hela tiden attacker mot inneslutningen. Barsebäcks nödkylsystem är nu försvagat av rost. Detta har man upptäckt vid det som sägs vara den rutinmässiga avstängningen för översyn. Salt i vatten och luft är kanske inte så bra för metallers hållbarhet. Vidare tröttar den joniserande strålningen ut materialet i reaktorns tank. På s. 11 sägs det att förutom härdsmälta är ett ytterligare tänkbart händelseförlopp ”att reaktortanken brister i någon form av sprödbrott, vilket skulle innebära en omedelbar förstöring av reaktorhärden”. Kärnkraften var fel tänkt från början. Ansträngningen att få ut något gott av den förfärliga atombombstekniken har misslyckats — trots god vilja. När en teknik är dålig bör den bytas ut. Varför skall vi leva med ett så onödigt hot? Det är inte terapi mot vår berättigade oro vi behöver. Det får vara slut på de snäva intressenas diktatur i Sverige! Kärnkraftsintressenterna har blivit en stat i staten i kraft av sina stora statsstödda miljardbeställningar. Sverige kan effektivt verka för att stoppa kärnkraften i världen. Kärnkraften för egentligen en tynande tillvaro i de flesta länder. I USA hart.ex. inte någon ny beställning gjorts på ca tio år, medan däremot ett hundratal reaktorer avbeställts, trots att man satsat ca 100 miljarder dollar i dem. Jag hoppas senare i dag att tillsammans med Birgitta Dahl kunna visa att det nu finns fullgoda alternativ till kärnkraften. Kärnkraften försvårar i själva verket en trygg och god energiförsörjning.
Jag får meddela att anslag om kvällsplenum nu satts upp.

Herr talman! Reaktorhaveriet i Tjernobyl är en katastrof. Våra tankar går i första hand till de människor som har drabbats. De och deras familjer har vår varma medkänsla. På de sätt som står öppna för oss vill vi ge dem allt det stöd vi kan. Vi uppmärksammar också med respekt de självuppoffrande insatser som gjorts av många Sovjetmedborgare för att minska utbredningen och verkningarna av katastrofen. Den information som Sovjetledningen lämnat om katastrofen har varit mycket otillfredsställande. Det gäller både informationen till utlandet och till de egna medborgarna. Det finns skäl till hård kritik mot ledningen i Sovjet på denna punkt. Jag är övertygad om att de västerländska radiobolagens utlandsprogram på ryska —inkl. Sveriges Radios ryskspråkiga sändningar — verksamt har bidragit till att hos medborgarna i Sovjet fylla ett bara alltför stort informationsgap. Efter hand som katastrofens verkningar blivit alltmer uppenbara har kraven på bättre information från de sovjetiska myndigheterna vuxit sig allt starkare, såväl från de egna medborgarna som från omvärlden. Under den senaste veckan har vi också kunnat notera att de sovjetiska myndigheternas information om det som hänt och händer i de värst drabbade områdena har förbättrats. Denna förbättring bör vi ta fasta på. Den kan i bästa fall vara ett uttryck för en viss attitydförändring. I det fortsatta arbetet med att klargöra olyckans orsaker och att förhindra ett upprepande någonstans — inom eller utanför Sovjet — är det mer än önskvärt, ja nödvändigt, att Sovjetmyndighe terna visar en öppenhet som hittills varit främmande för dem. Internationella atomenergiorganisationen i Wien framstår som ett naturligt centrum för det internationella arbetet med att göra den civila kärnkraften allt säkrare. Organisationen bör på dessa områden få ett vidgat mandat. Regeringens initiativ i den riktningen har folkpartiets stöd. Utbredningen av det radioaktiva utsläppet i samband med reaktorhaveriet i Tjernobyl har tydligt visat att kärnkraftens säkerhetsoch beredskapsfrågor inte är en enbart nationell utan också, och i hög grad, en internationell angelägenhet. Det finns i sammanhanget anledning att erinra om att vi enbart i Europa har ca 200 kärnkraftsreaktorer i drift och ca 100 under byggnad. För Sveriges del har vi genom folkomröstningen 1980 lagt fast att kärnkraften skall användas och avvecklas. Inga nya reaktorer, utöver de tolv vi nu har, skall uppföras. Beslutet om avveckling — att kärnkraften skall utgöra en parentes i den svenska energiförsörjningen — stöddes i folkomröstningen av samtliga riksdagspartier. Fyra av dessa, socialdemokraterna, folkpartiet, centern och vpk, har senare i riksdagen angett 2010 som det år då den sista svenska reaktorn skall tas ur bruk. Energikommittén 81 föreslog 1984 att kärnkraftsavvecklingen skall ske successivt under åren 2000-2010, och en majoritet i riksdagen har så sent som förra året gett sitt stöd åt denna inriktning av energipolitiken. Tiden fram till kärnkraftsavvecklingen skall, enligt riksdagens uttalande, användas för att förbättra hushållningen med energi och för att utveckla alternativa former för elproduktion. Samtidigt med detta har betydande belopp satsats och allt högre krav ställts på säkerheten i våra kärnkraftverk. Herr talman! Grunddragen i denna politik ligger fast. Kärnkraften är och förblir en parentes i den svenska energiförsörjningen. Beslutet om folkomröstningen och de många senare besluten kring det svenska kärnkraftsprogrammet har haft reaktorhaveriet i Harrisburg 1979 som utgångspunkt. Politiken har således byggt på vetskapen om att reaktorhaverier kan inträffa och då få mycket allvarliga konsekvenser. Den kunskapen har också lett till att ställa högsta tänkbara krav på säkerheten i de svenska kärnkraftverken. Arbetet med säkerheten har heller inte varit förgäves. Det gör att vi med viss tillförsikt kan hävda, att de svenska kärnkraftverken är bland de säkraste i världen. Vi bör därför inte gripas av panik med anledning av det som inträffat. En första uppgift för oss bör nu vara att i samråd med de sovjetiska myndigheterna och med hjälp av svensk och internationell expertis — jag tänker då särskilt på IAEA — söka få klarhet i vad som förorsakade reaktorhaveriet i Tjernobyl, vad verkningarna blev, vad som kan göras för att förhindra ett upprepande någonstans, hur informationen och beredskapen fungerade och hur de kan förbättras. Dagen efter det att reaktorhaveriet i Tjernobyl blev känt i Sverige skrev folkpartiets, centerns och moderaternas ledamöter i energirådet till statsrådet Birgitta Dahl och begärde att energirådet skulle informeras om och ges tillfälle att diskutera eventuella åtgärder med anledning av kärnkraftsolyckan. Regeringen har tagit fast på detta. Energirådet har nu fått i uppdrag att göra en noggrann uppföljning och utvärdering av kärnkraftsolyckan. Parallellt med denna utvärdering bör regeringen också pröva vilka former för elproduktion vi i en nära framtid skulle kunna satsa på i Sverige. Om vi inte vill ta våra sista älvar i anspråk, och det vill inte folkpartiet och förhoppningsvis inte heller energiministern, är alternativen i första hand kol och olja. I viss, och efter hand möjligen växande, grad kan vindkraft och andra energislag komma till användning. Med adress till energiministern vill jag säga att vill vi undvika att öka oljeanvändningen och därmed också förhindra att oljepriserna på nytt snabbt rakar i höjden, framstår kolet som det mest realistiska av de närliggande alternativen. Koltekniken och tekniken för rening av rökgaser har under senare år också utvecklats på ett sätt som gör att en viss ökad användning av kol kan vara miljömässigt försvarlig. Det kan här finnas anledning, herr talman, att erinra om att alla energislag har sina risker och sin påverkan på miljön. Låt oss som exempel föreställa oss att den el som hittills genererats i europeiska kärnkraftsanläggningar i stället hade framställts i de slags kolkraftverk som i dag är vanligt förekommande. Med säkerhet hade Europas skogar och sjöar då varit långt hårdare åtgångna än vad de redan är. Antalet cancerfall hade också varit väsentligt större än i dag. Därtill kommer att många människor helt visst hade fått sätta livet till i samband med kolbrytningen. Försurning och cancer hade också drabbat Europa om kärnkraften utbytts mot olja. I det fallet hade vi säkert också haft mångdubbelt högre oljepriser än vi har i dag. Sammanfattningsvis ger oss reaktorhaveriet i Tjernobyl anledning att med kraft fullfölja besluten om kärnkraften som en parentes i den svenska energiförsörjningen. I dagsläget har vi inte underlag för att besluta om att flytta det bortre parentestecknet närmare i tiden eller att omgående inleda avvecklingen. Händelserna kring och verkningarna av olyckan i Tjernobyl skall utvärderas. Arbetet med att stärka säkerheten och höja beredskapen bör intensifieras såväl nationellt som internationellt. Programmet för hushållning med elenergi bör ses över. En utvärdering bör också göras av vad slags anläggningar som i en nära framtid kan uppföras och användas i Sverige för framställning av el.

Herr talman! Låt mig först framföra den synpunkten att det måste vara mera logiskt att så snabbt som möjligt avveckla det som man tycker är oacceptabelt än att efter ett bestämt tidsschema avveckla det man tycker är acceptabelt. Vi har åter blivit påminda om kärnkraftens risker. Jag skall inte i detta anförande försöka analysera eller värdera dem, utan i stället anlägga synpunkter på alternativen till kärnkraft. Företrädarna för kraftindustrin och flertalet talare här i kammaren i dag påstår ständigt att det inte finns något annat realistiskt alternativ till kärnkraft än olja och kol. Per-Richard Molén preciserade hur mycket kol som går åt för att producera 50-60 TWh el, 250 miljoner ton per år. Den siffran talar om två saker. För det första är det ineffektivt att producera el i kondenskraftverk. För det andra får man den siffran endast om man har totalt statiskt tänkande, där man inte ser utbytbarheten av olika energislag. I kraftindustrins storskaliga tänkande, och på grund av bundenheten till el som det nästan enda beaktansvärda energislaget, kan påståendet verka trovärdigt. Försöker vi däremot se energifrågorna i ett större sammanhang, blir bilden en helt annan. Det finns en grundregel för all energianvändning som vi aldrig får glömma bort, och den är: All energi som vi skall använda i större omfattning och under längre tid måste på ett naturligt sätt ingå i naturens eget energikretslopp. Varje större avvikelse från denna grundregel medför miljöproblem och får på sikt negativa ekonomiska konsekvenser. Om vi ett ögonblick funderar över denna ekologins grundlag, finner vi att varken kärnkraft eller kolkondens ryms inom en långsiktigt hållbar energianvändning. Omfattande kolanvändning innebär att vi ständigt plockar ur naturens förråd och ökar luftens halt av koldioxid och samtidigt anrikar näringskedjan med en rad olika tungmetaller. Det är inte svårt att förutsäga framtida miljöproblem med en så omfattande kolanvändning. Det är miljöproblem som också kommer att markant förhindra en positiv ekonomisk utveckling. Det finns anledning att åter och åter upprepa sambandet mellan en miljömässigt riktig energianvändning och en positiv ekonomisk utveckling. Kärnkraften har inte samma nackdelar som kolet, men den måste mönstras ut av två skäl. Det finns i dag ingen möjlighet att bestämma kärnkraftens totalkostnader. Inte minst olyckan i Tjernobyl visar på detta. Det unika med kärnkraften är att en stor del av kostnaderna uppstår efter energiutnyttjandet. Detta leder till lockande fördelar i nuet, men en obehaglig bundenhet till framtiden. För alternativen är förhållandet ofta det motsatta. Utvecklingsoch introduktionskostnaderna är betydande men efterkostnaderna är ringa eller ger t.o.m. pluseffekter. I det kortsiktiga tänkande som tyvärr dominerar de flesta energibeslut har på så sätt kärnkraften tillskrivits fördelar som inte finns. Kärnkraften framställs ofta som en koncentrerad och effektiv energiform. Detta är helt fel. Följer vi hanteringen från gruva till slutförvar kan vi konstatera en mycket omfattande materialhantering. T.o.m. den rent mekaniska påverkan av naturen är omfattande. Det mest avskräckande problemet är dock restprodukternas varaktighet och giftighet. Om världens energiförsörjning under längre tid skulle baseras på kärnkraft skulle avfallskvantiteterna och arrangemangen för att förvara avfallet bli ett dominerande inslag i vårt industrisamhälle med kostnader som belastar kommande generationer under evärdlig tid. Denna korta ekonomisk-tekniska beskrivning av kärnkraften ger vid sidan om hälsooch miljöriskerna ett klart besked om att kärnkraften inte är och inte kan bli ett alternativ i en långsiktig energianvändning. Alternativ till kol och kärnkraft kan delas upp i två huvuddelar, dels effektivare energianvändning, dels förnyelsebar energi. Förnyelsebar energi innebär att den uppfyller kravet att den skall ingå i naturens eget energikretslopp. Låt oss till att börja med något analysera möjligheterna till effektivare energianvändning. Ofta framställs detta som ett uppoffrande sparande. Det är ett felaktigt synsätt. Effektivare energianvändning sker i första hand genom utnyttjande av bättre teknik. Energieffektivisering är lika beroende av tekniskt kunnande och teknisk utveckling som energiproduktion. I många fall ger effektivare energianvändning klara fördelar utöver lägre energiåtgång. I första hand är detta miljöfördelar. Jag skall ge några exempel på effektivare energianvändning för att om möjligt bevisa att det är en mycket stor energikälla och en mycket miljövänlig sådan. Jag skall först beröra kondenserande rökgaskylning, som nu börjar bli ett känt begrepp. Vid förbränning av t.ex. flis kan bränslet utnyttjas 20-40 9c bättre med hjälp av kondenserande rökgaskylning än utan. Till detta skall läggas en mycket god reningseffekt vad gäller rökgaserna. Vid en konsekvent användning av kondenserande rökgaskylning vid alla medelstora och större fliseldningsanläggningar och en framtida flisanvändning i storleksordningen 20 TWh inom uppvärmningssektorn återvinns energi motsvarande produktionen i ett medelstort kärnkraftverk. Investeringskostnaden är lägre än för ny kärnkraft, bränsleåtgången noll, driftskostnaderna lägre, miljöeffekterna klart positiva, framtidskostnaderna inga och sysselsättningseffekterna goda — eftersom denna metod utökar konkurrenskraften för inhemska biobränslen. Den småskaliga vedeldningen svarar i dag för uppvärmning motsvarande 7 TWh, dvs. 7 miljarder KWh. Med i dag känd teknik kan verkningsgraden vid småskalig vedeldning i genomsnitt fördubblas. Kostnaden för detta är mycket lägre än priset för ny kärnkraft. En konsekvent genomförd tillämpning av bästa teknik innebär att i dag använd vedmängd kan värma dubbelt så många hus som nu. Det betyder att vi genom att utnyttja en redan använd resurs bättre tar till vara lika mycket energi som Forsmark 3 kan producera. För småhusägare och andra vedeldare innebär detta att de bara behöver skaffa halva vedmängden för att värma sitt hus. I allmänhet behöver de lägga in i pannan bara en gång om dagen. Den allra viktigaste effekten är att förbränningen blir så fullständig att inga grannar kommer att ha något som helst obehag av röken. Värmepumpstekniken är i dag så välkänd att jag knappast behöver påpeka dess möjligheter till utnyttjande av energi som finns i luften, marken, vattnet osv. Inom Vattenfall har gjorts en utredning, som visar att man skulle kunna spara energi motsvarande produktionen i tre-fyra kärnkraftverk med en konsekvent tillämpning av värmepumpsteknik i bostäder och lokaler som i dag är eluppvärmda. Låt mig bara stryka under en sak, som är viktig vid planering av framtida elproduktion. Verkningsgraden — dvs. den procent av bränslet som nyttiggörst.ex. i form av värme i våra bostäder — för el producerad i kondenskraftverk, som används för bostadsuppvärmning, är så låg som 35 96. Det innebär att bara en tredjedel av bränslet blir nyttig värmeenergi. Detta kan jämföras med verkningsgraden för en bränsledriven värmepump, som är ca 200 Ze, dvs. man får ut dubbelt så mycket nyttig värmeenergi som i det bränsle man tillför. För kärnkraftverken är verkningsgraden ännu sämre. Alla förstår vilken skillnad det blir på bränsleförbrukning om vi väljer att producera vår värme via kondenskraftverk i stället för att utnyttja direkteldning och värmepumpsteknik. Bränsleåtgången blir sannolikt två till tre gånger större vid det storskaliga kondenskraftsalternativet jämfört med småskalig direkteldning i kombination i värmepumpsteknik. Centerns småskaliga alternativ kräver möjligen något mer av investeringar, en mer utvecklad teknik för denna tillämpning, men ger den enskilde större frihet och betydligt lägre bränslekostnader. Miljöfördelarna med så drastiskt minskade bränslemängder är så tydliga att de knappast behöver påpekas. Herr talman! Jag kunde fortsätta länge med att ge exempel på effektivare energianvändning, men jag tror att redovisade exempel har gett lyssnaren en klar bild av vilket realistiskt och fördelaktigt alternativ detta är i jämförelse med att ständigt producera mera energi, med de miljöeffekter som det ger. Kort och gott: Centerns alternativ i energipolitiken är till väsentlig del att bruka bättre i stället för mer. Låt mig dock innan jag övergår till att kort redovisa något om den förnyelsebara energin konstatera, att det fortfarande finns en stor sparpotentiali våra bostäder och lokaler. Genom bättre isolering och värmeåtervinning kan under en tioårsperiod energianvändningen minska i storleksordningen 20 TWh, dvs. 20 miljarder kilowattimmar. Även här rör det sig om betydligt lägre kostnader än kostnaden för ny kärnkraft. Till detta skall läggas att bränsleanvändningen för detta är noll och underhållet mycket ringa. Herr talman! Tiden medger inga omfattande redovisningar av den förnyelsebara energins möjligheter, men låt mig påminna om grundregeln för energianvändning, som jag redovisade i början av mitt anförande: All energi som vi skall använda i större omfattning och under längre tid måste på ett naturligt sätt ingå i naturens eget energikretslopp. Varje större avvikelse från denna grundregel medför miljöproblem och på sikt negativa ekonomiska konsekvenser. Det är bl.a. detta faktum som gör jordbruket speciellt intressant som energiproducent. Den solenergi som binds i skilda grödor är energi som kan långsiktigt utnyttjas med bibehållen ekologisk balans. Man vågar knappt tänka tanken vad som skulle ha inträffat om olyckan i Tjernobyl hade hänt i augusti, då ett helt års gröda stod ute. Vid ogynnsamma vindförhållanden hade vi då kunnat få ett helt års skörd spolierad. Vi skall vara glada för att det bara är en tanke och inte något som hänt i verkligheten. Det är visserligen osannolikt, men det kunde ändå ha hänt. Vår största och säkraste energikälla är det indirekta utnyttjandet av solenergi, t.ex. användning av vattenkraft, biobränslen och vindkraft, men det är också naturligt att jordbruket får en framskjuten plats som energiproducent. Detta är särskilt angeläget att slå fast närt.ex. finansministern påstår att det svenska jordbrukets problem kan lösas endast genom en omfattande nedläggning av åkermark. Skulle det bli så avhänder vi oss ett långsiktigt bra alternativ till kärnkraften. Möjligen kan kraftbolagen och den storskaliga industrin tycka att sådan nedläggning är bra, men för Sverige som nation och för den enskilde energianvändaren skulle det vara en stor olycka. Några exempel på jordbrukets möjligheter är etanolproduktion, metanjäsning av energigrödor och/eller organiskt avfall, odling av bränslegrödor, odling av oljeväxter för produktion av drivmedel och smörjmedel, ökad produktion av växtnäring och därmed minskat behov av att utnyttja extern energi, t.ex. olja för framställning av konstgödsel. Herr talman! Vi måste slå hål på den myt som kraftbolagen och många här i kammaren odlar, att alternativet till kärnkraft är kolkondens. Sanningen är att effektivare energianvändning och ökad användning av förnyelsebar energi är ett mer realistiskt, lönsammare och framför allt miljövänligare alternativ. Kärnkraftsmotståndarna beskylls ofta för att bedriva en skräckpropaganda och vinna sympatisörer på känslomässig grund. I verkligheten finns det betydligt större skäl att rikta denna anklagelse mot kärnkraftsförespråkarna. Deras oförklarliga låsning till en mycket hög elanvändning innebär en argumentering som väljer bort de bästa alternativen till kärnkraften och försätter den enskilde i en felaktig valsituation.
Taletiden är nu ute. 15 minuter är den längsta medgivna tiden enligt särskild anmälan.
Herr talman! Låt mig då bara få konstatera att den försening som uppkommit genom att man inte tillräckligt snabbt utnyttjar alternativen kommer att vålla och har redan vållat en beklaglig kostnad för våra energikonsumenter. Jag hoppas att vi strax skall få en vändning i denna fråga. Därmed kan vi också snabbare avveckla kärnkraften — utan att använda mer olja.
Herr talman! Jag har begärt ordet för att jag ville angripa en uppgift som är lämnad här i dagens debatt och som var enkel nog att finna det rätta svaret på. Jag skall strax redovisa detta. Jag vill emellertid först gärna ta fasta på det av många omvittnade internationella inslaget i den debatt som vi har att föra. Genom att peka på det allmänt kända förhållandet att Sovjets ekonomi är starkt pressad och att Sovjets energiproduktion nu ställs mot väggen uppenbarar sig enastående möjligheter till att finna en öppning i det slutna sovjetiska samhället. Jag vill gärna uttrycka min glädje över att regeringen så tydligt har visat sin vilja att i internationell samverkan angripa både problemet kärnkraftsproduktion och problemet Sovjetunionens slutna system. Den fråga som jag har begärt ordet för att få yttra mig i har att göra med opinionsbildningen i de känsliga frågor som vi här diskuterar. Informationsindustrin lever under sina villkor. Det innebär att man ägnar uppmärksamhet främst åt sådant som man vill skall skaffa lösnummerköpare och läsare. Det lägger stort ansvar på politiker och andra opinionsbildare att i denna debatt hålla sig till fakta och redliga underlag. När Olof Johansson i debatten här i dag ville ifrågasätta den svenska kärnkraftsindustrins teknologiska kompetensnivå såvitt gällde beräkningen av reaktorinneslutningarnas förmåga att stå emot en vätgasexplosion blev jag därför fundersam. Jag ägnade några minuter åt att hos myndigheter och hos personal på Vattenfall kontrollera hur det förhåller sig med kunskapsnivån i denna fråga. Det visade sig för det första ganska enkelt att utreda att reaktorinneslut — Prot. 1985/86:137 ningarna enligt konstruktionskriterierna skulle motstå ett inre tryck motsva 12 maj 1986 rande en tänkbar vätgasexplosion. För det andra visade det sig att man efter TMI-olyckan i Harrisburg och de erfarenheter som där vanns hade kontrollräknat de svenska reaktorinneslutningarnas styrka och funnit att de med god säkerhetsmarginal svarade mot en teoretiskt tänkbar vätgasexplosion i en tryckreaktor. För det tredje slutligen framkom att kokarreaktorer opererar under kvävgas, vilket i sig innebär ett direkt hinder mot vätgasexplosioner. Jag uppfattar det såsom allvarligt att en tung, framstående politisk debattör som Olof Johansson, med den antydan han här gjorde, ville föra in ännu ett nytt faromoment i den redan förut febriga debatten om kärnkraftsteknikens säkerhet. Det är därför som jag har velat meddela kammaren vad jag genom några enkla telefonsamtal har kunnat finna. Svensk kärnkraftsteknologi har förutsett den olycka som har inträffat i Tjernobyl, och den har — på teoretiska grunder — beräknat att den svenska reaktorinneslutningen motstår ett sådant inre tryck. Det hade jag väntat mig att också Olof Johansson skulle känna till.

Herr talman! Gunhild Bolander har frågat mig om jag är beredd att ta sådana initiativ att Gotland erhåller teknik för bästa möjliga förvarning om kärnkraftsolyckor i Gotlands närhet med minsta möjliga dröjsmål. Hon har vidare frågat om jag är beredd att begära information om säkerhetsutrustningen vid kärnkraftverken i Litauen och Leningradområdet och att ställa de krav på förbättrad säkerhet som är befogade med tanke på den gotländska befolkningens intresse av fullgod trygghet mot kärnkraftsolyckor samt om jag anser att det finns en tillfredsställande beredskap på Gotland om ett totalhaveri sker vid ett kärnkraftsverk i Gotlands närhet. Per-Ola Eriksson har ställt samma frågor till mig, men med avseende på kärnkraftverk i Murmanskområdet och beredskapen i Norrbotten. Ulla Tillander har frågat om jag avser att ställa krav på att säkerheten vid kärnkraftverk i Sveriges omedelbara närhet skall förbättras och att på olika områden vidta åtgärder som är föranledda av det läge som nu har inträtt. Jag besvarar dessa interpellationer i ett sammanhang. Av den redogörelse som jag lämnat i mitt inledningsanförande till den särskilda debatten med anledning av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl framgår att en rad initiativ kommer att tas för att förbättra informationsutbyte och annat samarbete vid kärnkraftsolyckor som kan ha internationella konsekvenser. Däri ingår självfallet att bygga upp erforderlig kunskap om framför allt kärnkraftverk i Sveriges omedelbara närhet. När det gäller teknik för förvarning har, som jag också redovisade tidigare, arbetet inom strålskyddsinstitutet forcerats. Enligt vad jag erfarit räknar 65 institutet med att efter sommarsemestrarna ha automatiserat alla sina 25 mätstationer så att de registrerar onormala värden och automatiskt slår larm. Vi får då snabbt en landstäckande bild om något händer. Vad beträffar frågorna om jag anser att det finns tillfredsställande beredskap i Norrbotten resp. på Gotland vid totalhaverier vid kärnkraftverk i Murmanskområdet resp. i Gotlands närhet vill jag åter hänvisa till vad jag anförde i den allmänna redovisningen av åtgärderna efter olyckan i Tjernobyl. Att vi så snabbt kunde upptäcka faran och utnyttja den befintliga organisationen visar att vår beredskap är god. Genom att vi nu bygger ut ett rikstäckande varningssystem förbättras beredskapen ytterligare. Den utvärdering som kommer att ske av hur beredskapsorganisationen fungerat under den senaste veckans händelser kan naturligtvis leda till att även andra åtgärder aktualiseras för att stärka beredskapen. Jag vill särskilt understryka att i det uppdrag som regeringen har lämnat till energirådet ingår att föreslå hur säkerheten i Sverige skall ökas vid kärnkraftsolyckor utomlands.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på interpellationen. Kärnkraftshaveriet i Tjernobyl har medverkat till att riskerna med användande av kärnkraft som energikälla på nytt måste diskuteras och analyseras. Olof Johansson har i den föregående debatten på ett utmärkt sätt deklarerat centerpartiets inställning till denna hantering såväl nu som tidigare, och jag vill till alla delar instämma i hans anförande. Jag har i min interpellation tagit upp den svenska beredskapen för just kärnkraftsolyckor i utlandet och vilka möjligheter vi har att förebygga sådana olyckors effekter på människor och miljö. Behovet av en förbättrad beredskap framstår allmänt som helt nödvändigt, och för Gotlands del i synnerhet när det gäller de sovjetiska kärnkraftverken. Jag tänker då särskilt på Leningradverket och världens största reaktor som ligger i Ignalina i Litauen, där ytterligare tre reaktorer i samma storleksordning är under uppbyggnad. De har samma konstruktion som den reaktor som havererat i Tjernobyl. Denna världens största anläggning ligger 40 mil från Gotland. I detta sammanhang utgör Gotland faktiskt Sveriges utpost mot öster. När det gäller teknik för förvarning anser statsrådet att strålskyddsinstitutets forcerade arbete med automatisering av de 25 befintliga mätstationerna skulle vara en tillräcklig åtgärd, som dessutom skulle ge en rikstäckande bild om något händer. Jag kan tyvärr inte dela statsrådets uppfattning, av den enkla anledningen att det på Gotland inte finns någon mätstation över huvud taget. Då tycker jag inte att man kan säga att vi har en täckning av hela landet i dag. Det är inte utan besvikelse jag konstaterar att regeringen inte räknar med Gotland, inte ens i detta sammanhang. I stället borde denna utpost vara en resurs för övriga landet, utrustad med dels en fast mätstation, dels övrig mätutrustning för att kunna mäta även låga radioaktiva värden. Händer det något, så kan vi bli först med att larma övriga landet. Vi ligger mellan kärnkraftverk både öster och väster om oss. Utanför Gotland går transporter med radioaktivt gods. Det finns alltså ett antal skäl till att den bristfälliga beredskapen måste höjas avsevärt när det gäller att kunna mäta radioaktiv strålning. När det gäller frågan om krav på information om vilken säkerhetsutrustning som finns vid de sovjetiska kärnkraftverken, så är det positivt att regeringen lägger stor vikt vid informationsutbytet länder emellan. Men det är också viktigt att regeringen fullföljer kravet på information tills man får nöjaktiga besked. Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl har också medfört att de svenska myndigheterna gjort många erfarenheter. På länsstyrelsen i Visby är försvarsdirektören mycket kritisk mot det sätt på vilket information gavs — eller rättare sagt inte gavs. En journalist ringde ett dygn efter det att den höjda radioaktiviteten registrerats på olika håll i landet. Och försvarsdirektören fick själv ringa upp strålskyddsinstitutet för att efterhöra varför ingen information gått ut till civilförsvarsenheten på Gotland. För SSI blev det något pinsamt, och man beklagade att man inte hade tänkt på det! Statsrådet Dahl sade i sitt inledningsanförande att ”vår myndighetsorganisation har fungerat väl”. Mot bakgrund av vad jag relaterat här kan jag omöjligt göra samma bedömning. Det visar egentligen bara återigen att man inte räknar med Gotland, och jag menar att regeringen gör ett misstag om man inte utnyttjar Gotland som en resurs. I kravet på bästa möjliga beredskap till skydd för människors hälsa ingår ett fullständigt lager av jodtabletter, och med tanke på våra speciella transportförhållanden måste de finnas tillgängliga på Gotland i erforderligt antal och innan något händer. De skall, som bekant, tas i förebyggande syfte. Här finns stora brister i dag, och jag vill också fråga statsrådet om regeringen är beredd att medverka till bättre åtgärder på detta område. Sedan jag ställde interpellationen har ytterligare några problemområden fått speciell aktualitet som en följdeffekt av det inträffade. Jag tänker på två områden som också betyder speciellt mycket för Gotland. Det gäller för det första de restriktioner som de mjölkproducerande lantbrukarna ålagts och de merkostnader för den enskilde som blivit en följd därav. Har regeringen diskuterat att hålla dessa livsmedelsproducenter skadeslösa, och är man beredd att täcka dessa merkostnader? Det gäller för det andra turismen, som ju är av utomordentligt stor betydelse. Redan har avbeställningar och en minskning av antalet bokningar registrerats, och detta får i förlängningen betydande konsekvenser för den gotländska turistnäringen. Därför vill jag slutligen fråga: Är regeringen beredd att ta in också sådana bedömningar i det utvärderingsarbete som kommer att följa och att i överläggningar med Sovjetunionen ta upp dessa ersättningsfrågor?

Herr talman! Jag ber att få tacka energioch miljöministern för svaret på min interpellation. Dess värre upplever jag att statsrådets svar på vissa punkter inte är tillfredsställande. Det visar med tydlighet att vår beredskap inför kärnkraftsolyckor inte är bra — inte ens om olyckan, som nu i fallet Tjernobyl, inträffar på långt avstånd från Sverige. Jag kan till fullo instämma i det som tidigare har sagts i debatten av bl.a. Olof Johansson, nämligen att kärnkraften är oacceptabel som energikälla. Olyckan i Tjernobyl är ett nytt bevis på detta. Vi svenskar lever mitt i kärnkraftens riskzon. Vi lever i närheten av en energiform och en energiteknik som i fredstid på kort tid kan förorsaka ett Sveriges eller Europas Hiroshima, med allvarliga skador på människor, djur, åkermark och natur som följd. Detta faktum ger ett skrämmande framtidsperspektiv. Ändå finns det människor som vill förlänga marschen in i kärnkraftssamhället — det har tydligt framgått av debatten tidigare i dag — och det är för mig helt ofattbart. Jag har väckt min interpellation mot bakgrund av Norrbottens närhet till de kärnkraftverk som finns på Kolahalvön. Man räknar med att dessa reaktorer har ungefär samma teknik och utförande som den havererade reaktorn i Tjernobyl. Avståndet mellan Murmansk och den svenska gränsen i Tornedalen är ca 40 mil. Avståndet fågelvägen mellan exempelvis Murmansk och Luleå är ca 60 mil. Kärnkraftverken i Murmanskområdet ligger alltså närmare Norrbotten än vad t.ex. Forsmark gör. Det aktualiserar därför frågan om det i händelse av en kärnkraftsolycka i Murmansk finns en godtagbar beredskap i norra Sverige. Av statsrådets svar drar jag slutsatsen att så inte är fallet — även om Birgitta Dahl inte säger det direkt. När det gäller teknik för förvarning om kärnkraftsolyckor hänvisar Birgitta Dahl till arbetet inom strålskyddsinstitutet, SSI, och de 25 mätstationer som skall automatiseras. Enligt uppgift skall det finnas ett par sådana mätstationer i Norrbotten. Men försvarsdirektören i länet har inte fått någon uppgift från SSI om exakt var dessa mätstationer finns. Det är enligt min uppfattning mycket anmärkningsvärt. Jag vill därför ställa några kompletterande frågor till Birgitta Dahl: Är det inte rimligt att regionala myndigheter är underrättade om var olika mätstationer är belägna? Beträffande behovet av information från Sovjetunionen om säkerheten vid de kärnkraftverk som finns i Sveriges närhet — i det här fallet i Murmanskområdet - vill jag säga att det är bra att statsrådet, som framgår av svaret, tar upp denna fråga med de sovjetiska myndigheterna. Detta hälsar jag alltså med tillfredsställelse. När det sedan gäller min fråga om beredskapen svarar Birgitta Dahl att den nu har visat sig vara god. Samtidigt sägs det att den skall förbättras. Men det är ju att indirekt erkänna att det i dag finns brister. Som jag ser saken måste beredskapen vara mer omfattande. Det gäller inte bara att bygga upp varningssystem, utan det måste också handla om hur vi tar hand om människor som har skadats och utsatts för strålning och radioaktivt nedfall. Detta har statsrådet inte berört i svaret. Inte heller i debatten tidigare i dag har man sagt någonting om den saken. De frågor som vi måste ha svar på är bl.a.: Vilken beredskap finns det när det gäller att evakuera människor från ett utpräglat glesbygdsområde — i det här fallet Norrbotten — om länet skulle utsättas för radioaktivt nedfall i samband med en kärnkraftsolycka i Murmansk? Inte heller den saken har berörts tidigare i debatten, utan debatten har hittills främst gällt tätbefolkade områden. Problemet är dock detsamma för norra Sverige, om en kärnkraftsolycka skulle inträffa i Murmanskområdet. Jag vill således att statsrådet Dahl också kommenterar dessa enligt min mening mycket viktiga frågor. Vidare efterlyser jag ett svar på frågan om vilka initiativ som statsrådet tänker ta när det gäller att förmå landstingen och de sjukvårdsansvariga att förbättra beredskapen, så att man har både kompetens och resurser att ta hand om människor i händelse av en kärnkraftsolycka i Murmanskområdet eller i andra områden i Sveriges närhet.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på Ulla Tillanders interpellation. Det skulle vara frestande att över ett litet vidare fält kommentera den debatt som har förekommit här i dag, men det skall jag inte göra, eftersom mycket redan har sagts. Jag vill bara uttrycka min förvåning över den direkta tilltro till teoretiska räkneexempel som har präglat en del inlägg i kammaren och den självsäkerhet med vilken denna tilltro har framförts. Litet mer av intellektuell skepticism skulle kanske ha varit klädsamt. Vetenskapligt säkra resultat kan endast uppnås genom uppmätta fakta och/eller upprepade experiment. Jag vill säga något om ett par saker som har beröring med detta. Det ges ständigt ett lugnande besked om att små doser radioaktivitet inte är skadliga. Vidare anges gränsvärden som säkra. Detta stämmer inte. I det senaste numret av Ambio, den ansedda miljövetenskapliga tidskriften, finns det bl.a. en ganska skrämmande redogörelse för effekterna av små utsläpp från olika typer av kärnkraftsanläggningar i Storbritannien. Vad som där visas är t.ex. en höjning av leukemifrekvensen med tre till sju gånger bland befolkningen och särskilt bland barnen i de områden som närmast berörs. Det är först nu som man har haft anläggningarna så länge att man kan få fram statistik. Verkligheten bryr sig inte om uppsatta gränsvärden — människor blir sjuka, trots att de som säkra angivna gränsvärdena inte överskrids. Gränsvärdena är framräknade på teoretiska exempel, som vanligen inte är testade mot verkligheten. Det hederliga vore för den skull att de s.k. experterna, som så flitigt har framträtt under dessa dagar, erkände detta. Sanningen är att det inte finns några trygga gränsvärden. All radioaktivitet är skadlig för biologiskt liv. Små doser är naturligtvis som regel mindre skadliga än stora doser, men de är skadliga. Om ackumulationseffekterna vet man egentligen mycket litet, och om kombinationseffekterna av olika slag av radioaktiv strålning vet man ännu mindre. Nu finns det för all del en och annan expert som erkänner detta i all ödmjukhet, och det hedrar vederbörande. Jag har framför mig ett inlägg i Arbetet från den 10 maj.

Militära anläggningar, befästningsanstalter, upparbetningsanläggningar och kärnkraftverk läcker som regel. I dagens Aftonbladet står det att det är läckor i de båda nya kärnreaktorerna Forsmark 3 och Oskarshamn 3. Detta blir experterna förvånade över — inte därför att det läcker, vilket det som regel gör från kärnkraftverk, utan därför att det läcker från dem som är komplett nya. Vi håller på att bygga upp ett slags tilltro till att litet radioaktivitet här och litet radioaktivitet där får vi tåla. Det har ju funnits bakgrundsstrålning i alla tider, som människan har fått utstå. Den interpellation som Ulla Tillander hade väckt gällde inte dessa saker utan vad vi kan veta om säkerheten när det gäller kärnkraftverk i vår närhet. Jag skall inte ta upp en förnyad diskussion om Barsebäck, som ligger på . svenskt område. Men om vi går över havet från Skåne, 12—15 mil rakt söder ut, finner vi i Greifswald i Östtyskland fyra nybyggda reaktorer. Inom några år skall man ha byggt fyra till. De är ryskbyggda. Den samlade kapaciteten blir ungefär tre gånger större än i Barsebäck. Nu säger Birgitta Dahl visserligen att hon avser att pressa fram kunskap om kärnkraftverken i vår närhet och om de risker som de kan innebära utöver de risker som finns på grund av de svenska kärnkraftverken. Jag skulle vilja fråga Birgitta Dahl: Är det nog med att skaffa kunskap, är det inte viktigt att ställa krav på kärnkraftsnationerna runt omkring?

Herr talman! Jag har ställt en fråga till Birgitta Dahl, som nära anknyter till de interpellationer som har besvarats här och som alltså gäller varningssystemet. Bakgrunden är följande: På morgonen måndagen den 28 april blinkade en varningslampa vid kärnkraftverket i Forsmark. Det sker när en av arbetarna passerar en rutinkontroll. Radioaktiviteten är förhöjd på hans kläder. Flera mätningar på platsen ger samma resultat. I det läget utgår driftsledningen ifrån att den höjda radioaktiviteten härrör från den egna verksamheten, och man handlar därefter. Större delen av personalen, eller närmare 1 000 personer, evakueras till en uppsamlingsplats för kontroll. Larm går till länsstyrelsen, kontakt tas med strålskyddsinstitutet, kärnbränsleinspektionen, väderlekstjänsten, polisen, brandkåren och andra kommunala organ. Oron sprider sig snabbt bland befolkningen. Många är de som med oroliga frågor vänder sig till kommunen. Men på kommunkontoret är de själva dåligt informerade. Man kan inte ge de besked man skulle önska till allmänheten. Det som präglar de här timmarna är den stora ovissheten. En lärare tar på egen hand beslutet att dela ut jodtabletter till eleverna. Efter några timmar stod det klart att radioaktiviteten måste komma från någon annan plats. Flera andra mätstationer visar värden liknande dem i Forsmark. Efter hand uppges det att den förhöjda radioaktiviteten uppmätts redan på söndagen, alltså nära ett dygn innan en rutinkontroll på Forsmark ger utslag. Det var bara det att ingen gjorde avläsningen under söndagen. Det är alltså det här händelseförloppet som Birgitta Dahl kallar för en snabb upptäckt av faran och en god beredskap. Det är en uppfattning som jag inte riktigt kan dela. Det som har skett i Sverige efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och som inleddes med händelserna i Forsmark tyder på att vår beredskap för eventuella kärnkraftsolyckor inte är särskilt tillfredsställande. Många frågetecken finns. Svenska myndigheter har varit fullt medvetna om att det i en rad länder, däribland Sovjetunionen, finns reaktorer som inte alls uppfyller de säkerhetskrav som ställs på svenska kärnkraftverk. Ändå har man inte sett till att vi har mätstationer som omedelbart slår larm. Vad kan man då dra för slutsatser av detta? Är det möjligen så att tilltron till kärnkraften varit så stor att man inte på allvar räknat med att större olyckor kan hända ens i reaktorer av Sovjetmodell? Är det möjligen så att man inte har räknat med att radioaktiva utsläpp kan transporteras så långt och i så stor mängd som det nu har varit fråga om? Detta är frågor som många inom centerpartiet ställer och inte minst centerkvinnorna, som hela tiden har haft ett mycket levande engagemang för dessa frågor. SSI har haft en central roll efter olyckan. Många har fått intrycket att man där inte var helt förberedd på den situation som uppkom. Man var inte beredd att spela rollen av informatör till allmänheten, i varje fall inte i den grad som varit önskvärt. Den information som getts har inte alltid haft den lugnande effekt som varit avsikten, helt enkelt därför att uppgifterna uppfattats som delvis motstridiga och skapat förvirring. Det gäller inte minst dem som bor i Uppland, det område som varit det mest drabbade i hela Skandinavien. Från början hette det från SSI att strålningen var mycket kortlivad, att den inte alls låg i närheten av den gräns som skulle kräva åtgärder. Människorna skulle känna sig precis som vanligt. Efter ett par dagar, när man uppmätt värden som var 200 gånger högre än det normala, rekommenderades att barn inte skulle leka i vattenpölar. Efter uppmaningen att inte äta nässlor och andra växter kom så förbudet mot att släppa korna på bete, ett förbud som fortfarande gäller i Uppsala län och som kan komma att gälla en vecka eller måhända två veckor ytterligare. Birgitta Dahl har informerat om att våra varningssystem nu skall förbättras och att initiativ skall tas för att förbättra det internationella informationsutbytet, och det är mycket bra. Men många människor, inte minst i Uppland, förväntar sig fler och mer konkreta besked från regeringen när det gäller att skapa ett så tryggt beredskapssystem som möjligt i detta sammanhang.

Herr talman! De interpellationer som nu diskuteras behandlar alla beredskapen i fall av reaktorolyckor. Jag skulle i det sammanhanget vilja ta upp ett alldeles speciellt problem, nämligen storstädernas problem, och kanske särskilt Helsingforssområdets. Helsingfors ligger ju mycket långt österut i Sverige, regionen är en av de östligaste i vårt land. Det gör att denna region är särskilt utsatt om det händer något i Sovjetunionen eller i Finland. Det finns ett flertal reaktorer inom drygt 50 mils radie från Helsingfors. Det största hotet mot Helsingforssregionen är naturligtvis om en allvarlig olycka skulle hända i Forsmark. Inom 10 mil från Forsmark kommer man ganska långt in i Helsingforss förortsområden. Kommuner så nära Helsingfors som Täby, Upplands-Väsby och Upplands-Bro skulle i så fall beröras. Om man måste sträcka ut det drabbade området 15 mil från Forsmark, berörs hela Helsingforss län utom Nynäshamns kommun. Då handlar det om en befolkning av 1,5 miljoner människor. Det är klart att åtgärder, om ett storstadsområde berörs, blir särskilt komplicerade. Det är fråga om kolossalt många människor. Möjligheterna att evakuera ett område som Helsingfors är små, i praktiken obefintliga. Skyddsrumsutbyggnaden är inte heller sådan att den utgör något alternativ. Men även om det inte krävs så drastiska åtgärder vet vi att möjligheten att nå ut med information till en så stor folkmängd är begränsad. Möjligheterna att nå ut med jodtabletter är också mycket små i ett storstadsområde. Det faktum att Helsingforssregionen är starkt funktionsuppdelad, dvs. att man i allmänhet bor på ett ställe, arbetar någon helt annanstans och har service och rekreation i ytterligare andra delar av regionen så att människor är spridda under dagtid, innebär också att möjligheten att vidta effektiva åtgärder är särskilt liten i ett storstadsområde. Rosa Östh har ganska vältaligt beskrivit den bristfälliga beredskapssituation som rådde i Forsmarksområdet. Om större områden och ännu mycket större befolkningsgrupper skulle bli berörda av en reaktorolycka, blir svårigheterna naturligtvis ännu mycket större. Jag har velat ta upp det här därför att regeringen nu har aviserat en utvärdering av Tjernobylolyckan. Jag skulle vilja fråga Birgitta Dahl om hon är beredd att se till att man i samband med en sådan utvärdering särskilt belyser just de speciella problem som uppstår om ett storstadsområde —t.ex. Helsingfors — skulle bli berört. Det är väl helt klart att Barsebäck utgör ett kanske ännu större hot för Malmö-Köpenhamns-området. Men de problem som skulle kunna drabba Helsingforssområdet är också betydande och borde beaktas i ett sådant här utvärderingsarbete. Jag vill för min del säga att en utvärdering inte heller bör utesluta möjligheten att man tvingas att påskynda avvecklingen av Forsmarksreaktorn.

Herr talman! Eftersom den här interpellationsdebatten behandlar informationsfrågorna vill också jag ta tillfället i akt att ta upp några sådana. De är viktiga för alla, och inte minst för oss som bor i ett långsträckt, östligt län som det jag representerar, nämligen Kalmar län med Öland — nästan lika nära de aktuella områdena i Baltikum och Ukraina som Gotland. Efter den senaste tidens händelser har jag uppfattat det så att de som bor i kärnkraftskommunerna här i Sverige — även om beredskapen i viss mån har varit bristfällig, som Rosa Östh sade — paradoxalt nog känner en större trygghet än de som bor utanför dem. De som bor i kärnkraftskommunerna har ständiga mätningar att lita till, de har alarmsystem som regelbundet prövas, de har jodtabletter till hands, och de upplever det säkerhetsarbete som ständigt bedrivs vid kärnkraftverken. Men de som bor utanför dessa kommuner känner mera att vinden blåser vart den vill, och många har, som framgått tidigare här i dag, ställt frågan hur informationen fungerar, framför allt när något händer utanför vårt land. Jag vill ta upp fyra punkter som jag i detta sammanhang gärna vill ha beaktade. Ett land som jag inte förrän helt nyss hört nämnas i detta sammanhang här i dag är Finland. Enligt tidningsuppgifter som jag har sett — och som man naturligtvis inte kan vara säker på — noterades redan söndagen den 27 april betydligt förhöjda värden i Finland, men någon information verkar inte ha lämnats vare sig åt öst eller åt väst. Jag vill gärna här fråga Birgitta Dahl om det är riktigt att det finska informationssystemet inte fungerade den dagen. Hur fungerar det över huvud taget? Och, ännu viktigare: Hur pass säkra är de finska kärnkraftverken? Jag tycker att vi har fått höra väldigt litet om de eventuella problem som kan uppstå även där. Vi har i Sverige en kontinuerlig manuell och även automatisk bevakning av väder och vind genom SMHI. Om vi hade haft frågestund här i riksdagen förra torsdagen hade jag då tänkt få svar på om inte SMHI-stationerna kunde utrustas med mätare för radioaktivitet. Nu har jag erfarit att omkring tolv stycken redan har sådana mätare. Men vore det inte dags att överväga om inte samtliga väderstationer kunde utrustas med fungerande mätare? Många skulle känna trygghet, har de sagt mig, om de visste vad de skulle göra när någonting händer. Man kan ju inte förutse allt, men några enkla föreskrifter, både för de här situationerna och kanske för andra risksituationer, har efterlysts. I det här läget tyckte man också att man inte hade någon att fråga. Den 30 april stängde nämligen länsstyrelsen och höll stängt halva onsdagen, hela torsdagen, fredagen, lördagen och söndagen och öppnade först på måndagsmorgonen. Man visste inte vart man skulle ringa. Någon sade: Kan man inte ha något skriftligt? Jag vill naturligtvis inte föregripa vad en informationskommitté skall göra, men nästan alla människor har en telefonkatalog. På näst sista sidan, alltså på omslaget, görs reklam för lyxtelegram. Skulle det inte vara mer värdefullt för människor om det där kunde stå enkla föreskrifter om vad man gör i sådana situationer som den som nu uppstod. Slutligen vill jag föreslå att en särskild informationsgrupp bildas, t.ex. inom ramen för energirådet. Det har visserligen framhållits här många gånger att vi har fått en både snabb och omfattande information från våra olika organisationer och myndigheter, men många människor har ändå uppfattat den kanske som alltför omfattande och även som motsägelsefull. Så här efteråt är det naturligtvis lätt att önska en något mer strukturerad information. Även om vi av allt vårt hjärta hoppas att denna händelse inte skall upprepas tror jag att det vore lämpligt att nu genomföra en översyn av hur informationen kunde ges mera samlat. Då kanske också den bild som massmedia har gett — vilket redan har påpekats flera gånger — hade kunnat bli mindre oroväckande, om jag så får säga. Sverige är det enda land som beslutat avveckla kärnkraften, men andra länders radioaktivitet kan ju fortsätta att drabba oss. Därför tycker jag att informationsfrågan är av så utomordentlig vikt i det här sammanhanget. Detta känner vi nog alla starkt — men inte minst vi som bor vid södra Östersjön.

Herr talman! Det här interpellationssvaret är utformat mot bakgrund av den utförliga information som jag tidigare i dag har lämnat kammaren. Självfallet skulle det vara alltför knapphändigt om det vore det enda svaret på de interpellationer som har framställts. Det skall i stället ses som sammanhängande med tidigare given information, varav framgår att hela organisationen självfallet skall ses över på flera sätt. Den översynen pågår redan inom myndigheterna. De har beordrats att rapportera till regeringen, och vi kommer inom regeringen att gå igenom dessa rapporter. Energirådet kommer också att få tillfälle att gå igenom hela översynen. På en rad punkter har förbättringar redan genomförts. När jag tillät mig att säga att myndighetsorganisationen har fungerat väl, så menade jag faktiskt detta. Myndigheterna ställdes inför en mycket svår och oväntad situation och gjorde ett mycket gott arbete. Detta utesluter självfallet inte att det finns väldigt mycket som kan och bör förbättras. Vi kommer också att utnyttja tillfället att förbättra organisationen för att klara situationer av det här slaget och även av annan karaktär. I regeringens beslut från i onsdags finns det särskilt uttryckt att energirådet speciellt skall utreda frågan om hur Sverige skall förbättra sitt skydd mot utifrån kommande utsläpp över Sverige. Jag vill alltså upprepa att vi på alla punkter kommer att noggrant gå igenom organisationen. Vi kommer också att ge energirådet tillfälle att diskutera denna. På de punkter där vi har möjlighet till detta skall vi omedelbart vidta förbättringar. En lång rad av de frågor som har tagits upp här ingår redan i detta arbete. Självfallet kommer vi också att beakta de förslag som har lämnats här, i den mån de inte redan är tillgodosedda. Jag vill säga att bland SSI:s 25 mätstationer finns en i Visby — jo, så är det faktiskt — och en på södra Öland. Det finns fem i Norrbotten: I Katterjåkk, Kiruna, Övertorneå, Älvsbyn och Tjåmotis. Även FOA har en mätstation i Kiruna. Det pågår också en diskussion om att SMHI:s mätstationer skulle förses med sådan här utrustning. Vi har en organisation för samarbete på alla nivåer — kraftindustri, myndigheter och regering - med de andra nordiska länderna. Det är ett faktum att den organisationen i denna situation inte fungerade när man uppmätte betydligt högre värden än i Sverige. Jag vill till Rosa Östh säga att de värden som uppmättes på söndagen vid den automatiska mätstationen var så låga att de låg inom ramen för vad som normalt inträffar när ett regn sköljer de radioaktiva ämnen till marken, vilka även utan denna typ av utsläpp finns i luften. Hade utsläppen varit så höga på söndagen eller på lördagen som de var på måndagen skulle detta ha registrerats vid anläggningen i Forsmark. Jag säger inte detta för att påstå att vi inte kan förbättra vår organisation. Men jag tycker att man skall tala om precis hur det var. På denna punkt har jag upplevt det som att det finns missförstånd. Även frågan om jodtabletter kommer naturligtvis att ingå i den översyn : som vi nu gör om huruvida vi måste bredda den organisation vi har i kärnkraftskommunerna till att omfatta hela landet med tanke på att vi kan drabbas av utsläpp utifrån. LRF har beretts plats i energirådet bl.a. med tanke på de problem som jordbruket har fått i samband med denna olycka. Vi kommer alltså i energirådet att få tillfälle att ordentligt diskutera problemen utifrån dessa speciella utgångspunkter. Jag vill sammanfatta vår inställning och vår ambition på denna punkt. Vi skall nu självfallet använda tillfället för att på alla tänkbara punkter förbättra vår organisation både vad gäller olyckor som händer i Sverige och utsläpp som härrör från olyckor utifrån. Det är sannerligen inte enbart informationsutbyte som vi skall anstränga oss att få överenskommelser om med våra grannstater utan det är överenskommelser om betydligt mer långtgående samarbete där vi ömsesidigt ställer krav på varandra.
Herr talman! Det var något överraskande att det finns en mätstation på Gotland. Det förvånar naturligtvis även försvarsdirektören mycket som inte hade någon vetskap om detta. Vi upplever då samma fenomen på Gotland som man enligt en rapport upplevt i Norrbotten, dvs. att försvarsdirektörerna ute på länsstyrelserna icke vet vad som borde fungera i en sådan situation. Detta var mycket märkligt. Försvarsdirektören i Visby har alltså på eget initiativ fått hämta mätutrustning från AKG i Oskarshamn, som vi har haft nytta av och använt. Det finns mycket att åtgärda på detta område och se till att det kommer att fungera. Jag tolkar Birgitta Dahls svar på ett sådant sätt att man har ögonen på alla de punkter där man erfarenhetsmässigt har konstaterat att det hela inte har fungerat och där man är beredd att se till att åtgärder vidtas. Detta är helt nödvändigt. Jag kan förklara mig nöjd med att både jodtabletterna och den merkostnad som har drabbat de mjölkproducerande bönderna finns med i blickpunkten Prot. 1985/86:137 och är föremål för intresse från regeringens sida. Jag förutsätter att det kommer att hända saker på detta område så att vi tillsammans åstadkommer en bättre beredskap på alla områden.

Herr talman! Jag ber att få tacka Birgitta Dahl för den kompletterande upplysningen om mätstationerna i Norrbottens län. Jag tror att denna upplysning gläder försvarsdirektören i Norrbottens län. KI. 08.10 på morgonen hade han inte kunskap om att dessa mätstationer fanns. Man har de senaste dagarna förlitat sig på de mätningar som SG AB har gjort på frivillig basis och som är en direkt följd av aktiviteterna på grund av olyckan i Tjernobyl. Detta visar hur sårbart samhället egentligen är. När det inträffar en sådan här allvarlig olycka vet inte regionala myndigheter varifrån centrala myndigheter får sin information. Detta föder frågan hur vi skall förbättra utbytet av information mellan olika nivåer i samhället. Ett annat problem som har tagits upp är den svårighet som regionala myndigheter har haft att nå fram till centrala organ, exempelvis SSI, för att få information. Detta föder i sin tur frågan om man bör få till stånd bättre direktledningar och kanske ett annat system för de regionala myndigheterna att skaffa sig information. Växlarna på SSI har av uppgifter att döma varit blockerade den senaste tiden. Jag förutsätter att också denna fråga kommer att aktualiseras i det arbete som energirådet skall göra. I denna debatt har man också berört frågan om jodtabletter. Av en nyhetssändning i regional-TV som jag såg framgick att jodtabletter inte fanns i norra Sverige. Man hade bedömt att sådana inte behövdes där. Detta måste också utvärderas. Om jag förstod statsrådet rätt kommer även denna fråga att tas upp. Vi skall inte här lyfta fram olika regioner, men eftersom vi representerar olika regioner finns det anledning att säga några ord om regionala skillnader. Ett glest befolkat område som Norrbotten och norra Sverige drabbas utan tvivel av speciella problem i händelse av att det inträffar en allvarlig olycka i Murmanskområdet. Norra Sverige är glest befolkat, och det kan vara svårt att få tag i människor. Avstånden är långa, och det bor i området ett stort antal äldre personer, vilket säkert skapar en hel del problem vid en eventuell evakuering. Min fråga är: Hur bedömer statsrådet att vi skall utforma sjukvården och beredskapen vid våra lasarett och vårdcentraler för att klara de behov som kan uppstå i en sådan här situation? Vi har, i varje fall på papperet, en planeringsverksamhet i händelse av krig. Det inträffade aktualiserar frågan om bättre planering och beredskap vid olyckor i fredstid.
Herr talman! Det har tidigare i debatten i dag talats mycket om öppenhet och slutenhet. Man har fått det dithän att slutenheten finns i öst och öppenheten i väst. I stora drag är det naturligtvis en riktig beskrivning, men det är inte hela sanningen. Om vi tar del av kärnkraftens historia i England och Frankrike, finner vi att det sannerligen inte är fråga om någon total öppenhet. I Storbritannien fick man tillsätta en särskild kommission under kraftfull ledning för att dra fram fakta ur kärnkraftsindustrin. Vi kan räkna med att det kommer att vara så även framdeles. Den ambition att öka kunskapsinhämtandet som energioch miljöministern har uttryckt är därför i högsta grad vällovlig. Det hjälper emellertid inte alltid med information. Att få information om att en stor olycka har inträffat är en klen tröst om man själv redan är allvarligt skadad eller om stora delar av landet är allvarligt skadat. Viktigare måste vara att så långt det går undanröja riskerna för att en olycka inträffar. För Skånes del spelar det inte så stor roll om kärnkraftverket ligger i Barsebäck eller i Greifswald. Effekterna blir ungefär desamma. Jag ställde en fråga i detta sammanhang. Den gällde inte bara hur vi skall försöka få fram information om vad östtyskarna har för sig, utan också vilka krav som vi skall ställa, t.ex. på ombyggnad av erkänt osäkra reaktorer.
Herr talman! Jag utgår förstås från att Birgitta Dahl har rätt när hon här säger att de uppmätta värdena under söndagen var betydligt lägre än dem som uppmättes under måndagen. Men detta är en ny uppgift, som inte på något sätt har kommit fram i massmedia. Jag har ändå bemödat mig om att följa massmediadebatten ganska väl under den senaste tiden. Man har i massmedia gång på gång understrukit bristen på tillfredsställande mätinstrument. Beträffande mätinstrument som är tillfredsställande i detta sammanhang har det kommit fram en uppgift om att det rör sig om en nästan genant låg summa för att förse de mätstationer vi har med en automatisk larmanordning. Det har nämnts 1,5 miljoner. Det är sådana uppgifter som gör att det lätt kan framkomma misstankar om att risktänkandet är en smula ljumt. Nu skall det alltså bli bättre, och det vill jag gärna tro på. Birgitta Dahl har i sitt svar understrukit vikten av internationellt informationsutbyte. Naturligtvis är det oerhört viktigt att man når framgångar. Det utesluter inte att vi använder vårt tekniska kunnande och vår erfarenhet till Ilva skapa ett system som ger invånarna en så god beredskap som det är möjligt att ge i fråga om kärnkraft under den tid som kärnkraft finns här i landet och i andra länder. Det skall vara ett system som utesluter alla tvivel på att man underskattar risker i samband med kärnkraft.
Herr talman! Birgitta Dahl tyckte att det myndighetsagerande som vi fick uppleva efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl var godtagbart med hänsyn till den, som man sade, svåra och oväntade situationen. Vi har fått de många brister som vi faktiskt har i vår beredskapsorganisation väl dokumenterade. Att situationen var svår och oväntad tycker jag är en dålig ursäkt. Vi får räkna med att varje kärnkraftsolycka som berör oss kommer att upplevas som svår och oväntad. Skulle en svensk reaktor haverera med härdsmälta och stora utsläpp, tror jag också att situationen skulle uppfattas som mycket svår, och dessutom efter alla försäkringar som vi har fått som mycket oväntad. Nu är det tyvärr så att vi måste räkna med att härdsmältor är någonting som kan inträffa och som kan leda till utsläpp av mycket stora mängder radioaktivitet. Detta kan också inträffa i Sverige. Därför är det viktigt att vi gör klart för oss vad som då händer. Jag försökte i mitt inlägg rikta uppmärksamheten på konsekvenserna om ett stort radioaktivt moln skulle drabba en storstadsregion som Helsingforssområdet. Jag är ledsen över att Birgitta Dahl inte fann anledning att kommentera det alls i sitt inlägg. Jag hoppas att detta inte är uttryck för ointresse för problemet. Det är viktigt att den översyn över vår beredskap i samband med stora kärnkraftsolyckor som nu kommer att göras inte bara kommer att handla om antalet mätstationer och antalet jodtabletter utan verkligen får karaktären av en ordentlig konsekvensbedömning. Vi hade en konsekvensutredning — rätt osalig i åminnelse — en gång. Vi skulle behöva en ny konsekvensutredning, som verkligen klargjorde effekterna av stora kärnkraftsolyckor såväl i vår omgivning som i vårt eget land. Där kunde man bl.a. se på vad som händer om mycket stora befolkningscentra skulle drabbas och vilka möjligheter vi har att förebygga stora katastrofer och stora förluster i människoliv på kort sikt och på lång sikt.En sådan konsekvensutredning torde inte få betydelse bara för beredskapsåtgärder utan kanske också för hela frågan om i vilken takt vi skall avveckla kärnkraften.
Herr talman! Den som har lyssnat till debatten i dag skulle veta att den mycket noggranna genomgång med anledning av olyckan som vi nu skall göra i energirådet, i regeringen och hos de myndigheter som har ansvaret för säkerheten omfattar alla de frågor som t.ex. Pär Granstedt tar upp. Vi behöver inte spilla tid på att upprepa dem. Den omfattar också, vilket jag flera gånger nu sagt, alla de frågor som har tagits upp vad gäller information från utlandet och krav på avtal inte bara om information utan om samarbete i syfte att höja säkerheten och om samarbete i samband med olyckor samt säkerhet generellt för en sådan verksamhet. Detta har framgått med full tydlighet av diskussionen förut i dag.

Samma instrument som registrerade värden på dessa nivåer på måndagsmorgonen var i funktion hela lördagen och hela söndagen, dag och natt. Därför kunde man helt enkelt inte ha haft så höga nivåer där tidigare. Vi vet också att det aktuella molnet, på grund av de vindoch regnförhållanden som rådde, kom in i Sverige från Finland över Östersjön precis i den nu aktuella trakten och att nedfallet blev särskilt stort där på grund av regn och åskväder. Det faktum att man dessutom några dagar senare tvingades konstatera högre halter och utfärda mer skärpta regler för t.ex. Uppsala län — som vi båda representerar här i kammaren — än för andra delar av landet hade att göra med att väderleksförhållandena ytterligare förvärrade situationen just i vårt län. När jag uttalar att myndighetsorganisationen har fungerat väl, bygger det på en bedömning av det arbete myndigheterna har utfört här — inte minst genom att första dagen som utsläppen noterades identifiera vad det var fråga om. Det var vi faktiskt först i världen med att göra. Det var också det som rullade upp den öppning som kanske ger oss möjlighet att bryta igenom den vall av tystnad som hittills har omgett den här verksamheten och kunna få till stånd en förändring. Det är också myndigheterna själva som har presenterat regeringen förslag till en lång rad förbättringar som behöver göras. Detta skall kompletteras med vad vi själva i energirådet och i regeringskansliet kan komma fram till.

Herr talman! Jag vill bara framhålla att jag har haft tillfälle att lyssna till Birgitta Dahls inlägg tidigare. Jag skulle givetvis inte ha gjort mitt inlägg om jag hade ansett frågorna besvarade genom vad hon tidigare har anfört. Men jag tolkar det senaste anförandet av Birgitta Dahl så, att de problem som jag tog upp i mitt inlägg kommer att bli fullständigt belysta på det sätt jag efterlyste. Det tycker jag i så fall är tillfredsställande.
Herr talman! Efter Birgitta Dahls senaste replik vill jag gärna upprepa min fråga: Har ni frågat Finland varför man inte där sade någonting om huruvida regn från det aktuella molnet föll över Finland, innan det kom till Sverige? Finns det inget informationsutbyte mellan Finland och Sverige i dessa frågor?

Herr talman! Även om mycket har varit bra — det vill jag gärna understryka — vill jag ändå tolka statsrådet Dahl så att hon delar min uppfattning att mycket kan göras bättre. Jag vill också gärna att man, vid utredning av hela detta händelseförlopp, tar kontakt med alla människor — inte minst i berörda kommuner — som har suttit i ansvarig ställning och har haft att försöka skaffa information och förmedla denna information till alla oroliga människor. Det är viktigt att ta del av deras erfarenheter. De är inte överens med Birgitta Dahl om att beredskapen har fungerat tillfredsställande i alla delar. Det återstår alltså en del att göra. Jag uppfattar det så att Birgitta Dahl delar min uppfattning därvidlag.